Herr talman! På AMU begär man själv att få bli bolagiserad. Den begäran står arbetsmarknadsutskottet bakom. Det är en riktig utveckling. Redan för ett år sedan instämde arbetsmarknadsutskottet i sitt betänkande AU11 i denna begäran och menade att det borde ske så fort som möjligt. Det tillsattes en utredning, och det är i stort sett den utredningens resultat vi har att ta ställning till i dag i det betänkande arbetsmarknadsutskottet har skrivit. Det skall bildas ett moderbolag, och det skall bildas dotterbolag. Förslaget går ut på att de helt skall ägas av staten. Arbetsmarknadsutskottet har ingen annan uppfattning, men vi vill gärna hålla dörren öppen för en eventuell senare privatisering. Det skulle kunna ske när bolaget är moget för detta, och då är regeringen välkommen tillbaka till utskottet med ett förslag om privatisering. Utskottet gör samma bedömning som regeringen om att de tillgångar och skulder som finns i uppdragsmyndigheten AMU för närvarande bör överföras till det nya bolaget. Det kan möjligen diskuteras om den del av pensionsskulden som kommer från tiden före 1986 -- innan AMU som avgiftsfinansierad uppdragsmyndighet bildades -- skall lämnas utanför. Arbetsmarknadsutskottet menar dock att hela pensionsskulden bör överföras till det nya bolaget, och att man i stället i avkastningskravet på koncernen tar hänsyn till den belastning skulden innebär. Detta kan också för övrigt gälla andra kostnader som genereras i samband med bildandet av den nya koncernen. Arbetsmarknadsutskottet delar regeringens uppfattning om att den nya koncernens målsättning skall vara att flertalet av de tidigare anställda inom myndigheten bör återanställas i det nya bolaget. Med tanke på den volymneddragning som diskuteras i utredningen -- från 4 miljarder kronor till 3 miljarder kronor i omsättning -- har vi förståelse för svårigheterna med detta. Målsättningen bör dock vara att samtliga eller flertalet nu anställda bör återanställas i det nya bolaget. Arne Jansson talade i sitt anförande om styrelsen i det nya bolaget och om rekryteringen av koncernledningen. Det är en självklarhet att kompetenskrav och inte andra kriterier bör gälla här. Detta förutsätter arbetsmarknadsutskottet. Herr talman! Jag har inte mer att anföra, utan yrkar bifall till arbetsmarknadsutskottets hemställan i dess helhet.

Herr talman! Jag har i arbetsmarknadsutskottet inte fått gehör för min motion om kompensation till kommunerna för eventuella hyresbortfall som resultat av bolagiseringen. Det kan innebära att kostnader överförs från staten till kommunerna, vilket i det ansträngda ekonomiska läge många kommuner befinner sig i är mycket olyckligt. Jag förstår att jag mot ett enigt utskott inte kan få kammarens gehör för min motion, men jag vill ändå redovisa att min uppfattning kvarstår trots detta.

Fru talman! Eva Zetterberg har ställt följande frågor till mig: 2. På vilket sätt bevakar regeringen att barn med särskilda behov och invandrarbarn inte åsidosätts? 5. Kommer barn till arbetslösa att omfattas av lagen? 7. När kommer förslag om lika och låga barnomsorgsavgifter? 8. Hur skall det s.k. välfärdskontraktet mellan berörda kommuner och kommuninvånare finansieras? Eva Zetterberg inleder sin interpellation med att konstatera att Sveriges ekonomi är dålig. På den punkten är vi helt överens. I den nyligen framlagda finansplanen redovisar regeringen hur vi genom ett omfattande sanerings och förnyelsearbete åter vill skapa balans i svensk ekonomi och förutsättningar för ekonomisk tillväxt. Ett viktigt mål för regeringens ekonomiska politik är att efter 1980 talets misslyckanden åter lägga en stabil grund för en fortsatt välfärdspolitik. Låt mig, fru talman, börja med att besvara Eva I regeringens budgetproposition redovisades att frågan om en utvidgad lagreglering av kommunernas ansvar på barnomsorgsområdet är under beredning. Detta sker med beaktande av de samhällsekonomiska effekterna. Regeringen kommer senare i vår att presentera ett förslag till en sådan lagreglering. Låt mig kort redovisa bakgrunden härtill. Den föranleds i första hand av omläggningen av statsbidragen till kommunerna. Från årsskiftet har flera specialdestinerade statsbidrag, bl.a. till barnomsorg, avskaffats och ersatts av ett enda allmänt bidrag. Syftet är att ge kommunerna ökad frihet att utifrån varierande lokala förutsättningar utforma olika verksamheter. I regel bör man kunna utgå från att det innebär en klar fördel att ersätta ett specialdestinerat bidrag med ett generellt. I vissa fall riskerar det emellertid leda till icke önskade eller avsedda effekter, t.ex. en neddragning av verksamheten. Detta problem framhölls särskilt av kommunalekonomiska kommittén i dess slutbetänkande . Kommittén nämnde särskilt några områden. Ett var kulturområdet. Regeringen beslutade mot den bakgrunden att de specialdestinerade statsbidragen skulle bibehållas på detta område. Ett annat var barnomsorgsområdet. Om också detta specialdestinerade bidrag hade lämnats utanför statsbidragsreformen hade det inte varit möjligt att genomföra denna. Det beror på att det tidigare bidraget till barnomsorgen utgör en betydande del av det nya generella statsbidraget. Statsbidraget till barnomsorgen lades därför in i det nya statsbidraget. Men mot bakgrund av den tveksamhet som fanns aviserade regeringen i den kommunalekonomiska propositionen . Med några undantag -- förskola för sexåringar och barn med särskilda behov -- är kommunernas skyldigheter vagt utformade i lagen. En orsak till detta är att statsmakterna tidigare också har styrt utvecklingen genom det specialdestinerade statsbidraget. När detta nu har bortfallit är det angeläget att i stället i socialtjänstlagen tydligare ange vilka skyldigheter kommunerna har. Jag vill erinra om att riksdagen i samband med den stora ÄDEL-reformen på motsvarande sätt i socialtjänstlagen preciserade vilka skyldigheter kommunerna har när det gäller särskilda boendeformer för äldre. En lagändring framstår som angelägen bl.a. med hänsyn till de snedvridande samhällsekonomiska effekter som det nya statsbidragssystemet annars kan ge upphov till. Regeringen har, såsom aviserades i regeringsförklaringen hösten 1992, låtit göra en samhällsekonomisk analys av det nya statsbidragssystemets effekter på barnomsorgsområdet. Den har utförts av professor Hon påvisar bl.a. att barnomsorgen, även då den är samhällsekonomiskt lönsam, med det nya statsbidragssystemet är klart olönsam från rent kommunalekonomisk synpunkt. Dessa effekter har påtalats också från flera andra håll. Ett annat syfte med en lagändring är att klargöra att kommunerna är skyldiga att utbetala bidrag till dem som i enskild regi anordnar barnomsorg. De begränsningar för enskilda initiativ som tidigare fanns i statsbidragsbestämmelserna, den s.k. lex Pysslingen, avskaffades genom riksdagsbeslut hösten 1991. När nu statsbidragsbestämmelserna är borta är det angeläget att förhindra att liknande hinder återuppstår genom kommunala regleringar. När det gäller frågan om möjligheterna för arbetslösa föräldrar att få behålla sin barnomsorgsplats ber jag att få återkomma när ett konkret lagförslag överlämnas till riksdagen. Låt mig dock i detta sammanhang nämna att jag under hösten 1992 har haft överläggningar med Kommunförbundet om bl.a. denna fråga. Som ett resultat av dessa överläggningar har förbundet i en skrivelse till regeringen ställt i utsikt att man skall bedriva en kampanj via förbundets länsavdelningar för att sprida goda exempel kring bl.a. olika former för att tillgodose barn till föräldralediga och arbetslösa med kontinuitet i kamratkontakterna. Låt mig, innan jag går vidare med Eva Zetterbergs övriga frågor, erinra om att regeringen också har aviserat ett förslag om vårdnadsbidrag, lika för alla barn mellan ett och tre år. Ett förslag härom kommer att läggas fram när de samhällsekonomiska förutsättningarna så medger. Fru talman! Enligt 35 § socialtjänstlagen får en kommun ta ut skäliga avgifter för olika tjänster inom det sociala området. Den enda formella begränsningen som i allmänhet finns är att avgifterna inte får överstiga självkostnaderna. Därtill finns, beträffande avgifter i äldreomsorgen, en särskild bestämmelse som innebär att de äldre måste förbehållas tillräckliga medel för sina personliga behov. Min uppfattning är att kommunerna även framgent själva bör avgöra vilka avgifter som skall tas ut för olika sociala tjänster. Jag utgår självfallet från att kommunerna då beaktar de intentioner som ligger i begreppet skäliga avgifter. Det vore exempelvis oacceptabelt om avgifterna inom barnomsorgen blev så höga att de i praktiken hindrade barnfamiljer från att utnyttja barnomsorg. Socialstyrelsens pedagogiska program för förskolan är ett ramprogram, som gäller samtliga förskolor i landet, såväl daghem som deltidsgrupper, och omfattar därmed alla barn i åldrarna upp till sju år. Syftet med programmet är att över hela landet åstadkomma en verksamhet av jämn och god kvalitet. Programmet anger inte i detalj barngruppernas storlek eller sammansättning. Jag uppfattar därför Eva Zetterbergs fråga, om programmet gäller oavsett hur stora barngrupperna är, snarast som en fråga om det är möjligt att tillämpa detta program när barngrupperna blir större. Det går inte att entydigt svara på den frågan. Erfarenheten visar att man genom att strukturera verksamheten mer och genom att ha bättre utbildad personal kan ha större barngrupper utan att det går ut över kvaliteten. Dock är kraven på personaltätheten större i områden med social problematik. Även om det i allmänhet är acceptabelt med något större barngrupper än vad som tidigare var vanligt, är det uppenbart att det finns gränser för hur stora grupperna kan vara för att sociala och pedagogiska mål skall nås. Det finns därför anledning att noga följa och utvärdera utvecklingen. Det är en viktig uppgift för Socialstyrelsen både inom ramen för det uppdrag som jag strax skall återkomma till och i dess ordinarie verksamhet. Den ökning av antalet barn i barngrupperna som har skett på senare år behöver alltså enligt min bedömning inte innebära någon kvalitetsförsämring. Utvecklingen ställer emellertid ökade krav på personalen. Det gör det bl.a. angeläget att skärpa utbildningskraven. Regeringen har mot bl.a. denna bakgrund i propositionen om den framtida högskoleutbildningen Fru talman! Som jag tidigare har redovisat som svar på frågor här i kammaren har regeringen givit Socialstyrelsen i uppdrag att i samråd med Barnmiljörådet, Statens kulturråd och Statens ungdomsråd följa hur verksamheten för barn och ungdom utvecklas i ett antal kommuner och landsting. I uppdraget har särskilt lyfts fram behovet av att bevaka utvecklingen för invandrarbarn och andra barn med behov av särskilt stöd. Uppdragets första del -- en bedömning av läget hösten 1992 -- skall redovisas till regeringen den 1 mars i år. I avvaktan härpå är jag inte beredd att nu göra någon bedömning av hur eventuella besparingar kan ha påverkat verksamheten bland barn och ungdomar. Slutligen tar Eva Zetterberg upp den idé som jag i olika sammanhang har framfört om att utveckla ett medborgarnas välfärdskontrakt. Eva Zetterberg frågar hur detta skall finansieras. Låt mig först kortfattat redovisa tankarna bakom det jag har kallat välfärdskontraktet. Sverige tillhör de länder i världen som har det högsta skatteuttaget. Det motiveras till stor del med att vi också har en avancerad välfärdspolitik. Likväl händer det alltför ofta att människor inte får det stöd de behöver. Många gånger uppstår en diskussion om vilket stöd de har rätt till och vart de skall vända sig när de inte får sina rättigheter tillgodosedda. Det är angeläget att medborgarna i Sverige upplever att de verkligen får valuta för skattepengarna. Därför är det önskvärt att både noggrannare ange vilka rättigheter medborgarna har och att sätta press på stat, landsting och kommuner att verkligen leverera det som har utlovats. Det är innebörden av ''välfärdskontraktet''. Jag tycker att det är viktigt att medborgarna informeras om vilka rättigheter de har och inte minst vart de skall vända sig om dessa inte tillgodoses. Tekniken har prövats i England och såvitt jag kan bedöma med stor framgång. Man talar där om ett ''Citizens Charter'' -- medborgarkontrakt. De engelska erfarenheterna kan inte utan vidare överföras till svenska förhållanden, men de kan tjäna som inspirationskälla för att utveckla ett svenskt välfärdskontrakt. Finansieringen av de sociala tjänsterna skall ske enligt samma principer som hittills. Jag förmodar att Eva Zetterberg med sin fråga snarast vill veta hur jag ser på kommunernas möjligheter att leva upp till gjorda och nya åtaganden i en kärv ekonomi. Tveklöst ställer de ekonomiska förutsättningarna stora krav på kommunerna. Utan väl definierade mål och sociala rättigheter är risken stor att de leder till stora försämringar. Med tydliga mål och rättigheter för medborgarna -- ett välfärdskontrakt -- fokuseras intresset i stället på hur man genom ökad produktivitet och effektivitet kan nå målen. Låt mig ge ett exempel. Hösten 1991 utfärdades en vårdgaranti. Landstingen åtog sig att inom i praktiken oförändrade ekonomiska ramar garantera operation eller behandling inom tre månader för tio vanliga diagnosgrupper. Det innebar att ett välfärdskontrakt upprättades på ett begränsat område. Genom förbättrad organisation och fungerande incitament för berörda enheter inom sjukvården har det målet nåtts. Det är ett belysande exempel på vad man kan uppnå genom att skärpa kraven på kommunerna. Jag är medveten om att inte alla uppgifter kan lösas genom ökad effektivitet. Det är mot den bakgrunden handikappområdet kommer att tillföras nya resurser i samband med att den nya lagen genomförs. Men jag är, fru talman, samtidigt övertygad om att det finns mer att göra för att öka effektiviteten i välfärdspolitiken.

Fru talman! Jag vill först säga tack till socialminister Bengt Westerberg för ett långt och utförligt svar på mina frågor om barnomsorg. Däremot måste jag tillstå att jag är överraskad och besviken över att det långa svaret rymmer så litet av konkreta svar. Vissa av frågorna får över huvud taget inget svar. Jag skall börja med frågan om Sveriges ekonomi. Vi är överens om behovet av att minska Sveriges budgetunderskott och få en budget i balans. Men däremot tycks vi uppenbarligen vara helt oense om hur dessa besparingar skall ske. Som jag påpekade i min interpellation drabbar många av de besparingar som vi i dag tvingas göra i Sverige just människor som har dålig ekonomi. De drabbar arbetslösa, sjuka, barn och äldre. Det är detta som jag ifrågasätter. Om den borgerliga regeringen inte samtidigt underlät att bevara inkomster på områden som inte skulle drabba de grupper som har det sämst ställt i vårt land, skulle jag kunna förstå logiken. Men eftersom vi alla här vet att den borgerliga regeringen samtidigt har minskat möjligheterna att få in skatt på lyxprodukter -- parfym, choklad, videor och en rad andra områden -- har jag väldigt svårt att förstå talet om att besparingar skall bäras av alla. Det är väldigt svårt för de människor som är arbetslösa i dag att känna solidaritet i fråga om besparingskrav, när man på motsvarande sätt låter bli att ta in inkomster som mycket väl går att ta in. Av Bengt Westerbergs svar förstår jag att han helt och fullt står bakom regeringens politik i detta sammanhang, och jag beklagar det. När det gäller frågan om att vidta åtgärder om besparingarna skulle visa sig drabba barn och ungdomar alltför hårt före 1994, är jag också besviken på den delen av svaret. I en tidigare debatt i januari med anledning av en interpellation av Sylvia Lindgren, svarade Bengt Westerberg att man från regeringens sida visst var beredd att vidta åtgärder om det skulle visa sig finnas alarmerande rapporter redan efter redovisningen i mars. Men av detta ser jag inte ett spår i detta svar. Det skall bli intressant att se regeringens rapport från de organ som har satts att bevaka detta. Men vi har redan i dag fått mycket tydliga signaler. SKTF har gjort en undersökning som visar att sparbeloppet i 20 kommuner uppgår till 850 miljoner kronor. Och det finns sammanlagt ungefär genomsnitt har man sparat 7 600 kr per barn, inkl. Jag kan ta många exempel här i Stockholmsområdet, som jag känner väl till. I Nacka ser hela den förebyggande verksamheten för barnen ut att få stryka på foten. Det finns ett flertal andra exempel, men jag skall inte gå in i detalj på dem här. Den andra frågan som jag tog upp gällde barn i behov av särskilt stöd och invandrarbarn. Socialministern har valt att inte ge något svar alls på den frågan innan utredningen är klar. Det finns väl även på detta område en rad signaler som vi redan i dag kan ta till oss för att se om vi kan göra något. Det är helt klart att personalen inom barnomsorgen har uppmärksammat detta, eftersom det särskilda stödet i form av resurspersoner, psykologer osv i dag dras in. Det sker på många håll i vårt land. Det finns en speciell fråga som jag har blivit uppmärksammad på och som gäller barn med behov av särskilt stöd och vad som händer på de daghem som har privatiserats. Vad händer med myndighetsutövningen? Vad händer när ett barn som går på ett privat dagis, där personalen blir orolig för att ett barn har blivit utsatt för sexuella övergrepp eller misshandel i hemmet? Hur går man vidare med det, Bengt Westerberg? Och vilka risker tar inte den personalen om den gör en anmälan. Man kanske inte får några fler föräldrar att lämna sina barn på detta daghem. Jag tycker att detta är en fråga som över huvud taget inte särskilt har beaktats i privatiseringsdiskussionen. Jag tog också upp frågan om behovstäckning, men jag fick inget svar alls. Regeringen anser uppenbarligen att behoven är tillgodosedda. Det är en bedömning som jag inte kan dela. Jag vet inte om socialministern såg ett inslag i Rapport för någon månad sedan om en familj i Jämtland som ville ha barnomsorg. Familjen fick till svar att den inte kunde få barnomsorg men att den däremot kunde få socialbidrag. Människor som vill arbeta får alltså till svar: Nej, du får inte arbeta. I stället kan du få bidrag för att du är hemma. Det måste väl tyda på att behovet av barnomsorg inte är tillgodosett. Det finns fler exempel av den genren. Det kan gälla personer som i dag är arbetslösa. I Huddinge och i flera andra kommuner i länet har arbetslösa ensamstående kvinnor bett om att få barnomsorg. När de får ett arbete vill de ha barnet inskolat, så att de på ett bra sätt kan ta det erbjudna arbetet. Flera kvinnor har tvingats tacka nej till erbjudet arbete just på grund av att de inte fått barnomsorg. Resultatet är att en ond cirkel uppstått: Ingen barnomsorg betyder inget jobb, och inget jobb betyder ingen barnomsorg. Jag kan alltså inte se annat än att behovet av barnomsorg i dag är långt ifrån täckt. Så till frågan om lagen om barnomsorg. Jag får ett utförligt svar om bakgrunden till svårigheterna i detta avseende. Men återigen: inget datum och inget egentligt svar. Jag vill avsluta den här första omgången med att fråga: Är det inte fråga om att inrätta en barnakut snarare än en bankakut i vårt land?

Fru talman! Jag tycker att Bengt Westerberg vid många tillfällen uttryckt sig mycket klokt i sociala frågor. Men precis som Eva Zetterberg fick också jag när jag läste svaret en känsla av att steget är litet långt till den debatt som vi hade här för ungefär en månad sedan. Då sade Bengt Westerberg att storstäderna hade missgynnats när det gäller statsbidragssystemen. Han förklarade också att skattestoppet för kommunerna är en fråga som man senare får ta ställning till. Men kom ihåg, sade han, att det bara gäller för 1993. Det är en sak att uttrycka sig klokt. Men det räcker inte, speciellt inte när man, som Bengt Westerberg gör, är i regeringsställning. Jag tycker att steget från ord till handling är långt. Det tycker jag att jag fått klart belägg för i och med det här interpellationssvaret. Inte heller jag kan ur interpellationssvaret utläsa något direkt svar på Eva Zetterbergs fråga nr 1: Däremot tycker jag mig se att man vill utöka kraven på kommunerna utan att ge några pengar. Till vilken hjälp, Bengt Westerberg, är lagregleringar om kommunernas ansvar på barnomsorgsområdet när man i praktiken nedrustar barnomsorgen? Det finns en mängd exempel i det sammanhanget: idrottsrörelsen, Vår teater, skolan, fritidsverksamheten, mellanstadieverksamheten, de allt större barngrupperna, de förändringar som sker via schabloniseringen av lokalersättningarna osv. Detta innebär många förändringar för barnen, som flyttas runt som små marionetter. De får byta både kamrater och personal. Den, ack, så viktiga trygghet som barndomen skall präglas av sätts ur spel. Sedan måste jag på en annan punkt göra en kommentar till Bengt Westerbergs interpellationssvar. Det talas om landstingets vårdgaranti som utfärdades 1991. Men det är fel, Bengt Westerberg, att hävda att det här ägde rum inom i praktiken oförändrade ekonomiska ramar. Både stat och landsting satsade extra medel för att komma till rätta med de köproblem, de proppar, som fanns inom sjukvården och som var ett steg när det gällde att införa vårdgarantin. I första hand handlade det om kranskärls och starrsjukdomar. Jag vet att staten sköt till 400 miljoner kronor till landstingen på detta område. Jag vet också att 400 miljoner kronor satsades på Försäkringskassan och AMS bl.a. för rehabiliteringsinsatser på nämnda område. och 83 mkr för 1992. Dessutom vet jag att man nu undersöker hur de här pengarna skall användas. Bl.a. vill man använda dem för psykiatrin. Det är nödvändiga incitament från staten, och man har också lyckats i det avseendet. Därför tycker jag att det är fel att nu jämföra detta med de lagregleringar som man vill ha vad gäller kommunerna. Inte ett ord sägs om att kommunerna skall få möjligheter, att de skall få hjälp från staten för att klara barnomsorgen. Det är därför som jag har en annan uppfattning.

Fru talman! I en ekonomiskt svår situation är det av stor betydelse att man tar hänsyn till långsiktiga grundläggande synpunkter vid planering och prioritering. Viktigast av allt i barnomsorgen är att vi utgår från vad som är bäst för barnen. Det kan ingen avgöra bättre än barnens föräldrar. Alla barn är inte lika. Därför är det så oerhört angeläget med valfrihet på barnomsorgens område. Den hittills förda familjepolitiken har tyvärr inte gett utrymme för detta. Därför är det positivt att Bengt Westerberg i sitt interpellationssvar understryker att det skall införas ett vårdnadsbidrag som är lika för alla barn i åldern 1--3 år, vilket innebär att familjerna i framtiden kan avgöra om denna vårdlön skall användas till kommunal barnomsorg, familjehem, kooperativ etc. Den ena föräldern kan också välja att vara hemma på hel eller deltid. Eller också jobbar kanske båda deltid. Jag är övertygad om att en sådan valfrihetsreform kommer att vara positiv för alla småbarnsföräldrar. Fru talman! En annan fråga som socialministern tar upp i sitt interpellationssvar är frågan om en barnomsorgslag. Som jag ser saken måste vi vara restriktiva med tvångslagar för kommunerna. Vi måste se till att kommunernas självbestämmande inte tas ifrån dem. Det finns många dugliga och mycket duktiga och kompetenta politiker i kommunerna. Det är där och av dem som prioriteringarna skall göras. Det är också viktigt att vi är observanta på att de grupper som saknar rättighetslagar inte ställs utanför samhällets stöd. Det går inte heller att stifta en barnomsorgslag om verklig valfrihet för småbarnsföräldrar inte finns. Därför måste i så fall vårdnadsbidrag och en barnomsorgslag införas samtidigt. Vidare sade socialministern i sitt interpellationssvar att han ville lyfta fram vikten av att vi levererar vad medborgarna vill ha. Det vill jag också mycket kraftigt understryka. En klar majoritet av svenska folket föredrar någon form av vårdnadsersättning. Det har olika undersökningar och rapporter visat. Det är därför min förhoppning, fru talman, att man även på detta område vill gå medborgarna till mötes och att det så snart som möjligt kommer ett förslag från regeringen om införandet av ett vårdnadsbidrag.
Fru talman! För att börja med den sista frågan vill jag säga att jag meddelat i budgetpropositionen, och jag upprepar detta nu, att det kommer ett förslag så snart de samhällsekonomiska förutsättningarna medger. Min bedömning är att ett vårdnadsbidrag är en reform som kostar en hel del pengar. De pengarna finns, dess värre, inte för närvarande. Förhoppningsvis utvecklas ekonomin positivt, så att vi får möjligheter att lägga fram ett förslag här. Litet annorlunda förhåller det sig med barnomsorgen, därför att barnomsorgen -- det framgick av ett tidigare exempel -- är en viktig förutsättning för att t.ex. ensamstående kvinnor eller småbarnsföräldrar som lever ihop över huvud taget skall kunna försörja sig. Därför är det nödvändigt att det finns barnomsorg för alla. Jag talade om ändringar i socialtjänstlagen där det skall klargöras att kommunerna skall ha skyldighet att tillhandahålla barnomsorg. Ett syfte med detta är naturligtvis att uppnå full behovstäckning, ett mål som regeringen redan i sin första regeringsförklaring har ställt sig bakom. Så nog har Eva Zetterberg fått svar på den frågan genom mitt interpellationssvar. Eva Zetterberg och Sylvia Lindgren tar också upp en rad frågor som inte aktualiserats i framställda interpellation. Således har jag heller inte kommenterat dessa frågor. Det gäller det kommunala skattestoppet, statsbidragen till storstäder och mycket annat. Dessa saker kan också diskuteras i den här interpellationsdebatten. Men jag tycker att redan de åtta frågor som Eva Zetterberg ställt till mig är tillräckligt. Sylvia Lindgren är dock välkommen att ställa andra frågor till mig. Jag svarar gärna på dem också. Eva Zetterberg lutade sig i mångt och mycket i sin kritik mot SKTF:s rapport. Det finns säkert en hel del uppgifter i den rapporten som är riktiga och som det finns skäl att ta fasta på. Men några uppgifter i den här rapporten är så uppseendeväckande att jag har bett medarbetare ringa runt för att kontrollera om uppgifterna är korrekta eller inte. Det gäller t.ex. påståenden om att man i Stockholm och Göteborg har minskat resurserna för barn med särskilda behov. Det gäller också påståenden om att man i Norrköping skulle ha barngrupper med bara 1,7 anställda. Dessa uppgifter är felaktiga. Det är inte sant att resurserna i t.ex. Stockholm har minskats. Tvärtom har man ökat resurserna till barn med särskilda behov. I Norrköping finns det inget exempel på barngrupper med bara 1,7 anställda, i varje fall inte i förskolan. Beträffande fritidsverksamheten vågar jag inte svära på hur det är. Det råder inget tvivel i varje fall beträffande den artikel i Dagens Nyheter som SKTF:s ordförande Sture Nordh nyligen skrev. I artikeln har han hårdragit och ibland kanske felaktigt återgivit en del av de uppgifter som inhämtats från SKTF:s sida. En hel del saker sker när det gäller barn med särskilda behov. Jag har tidigare i riksdagen redovisat det projekt, Barn i fokus, som bedrivs av Socialstyrelsen med särskilt anvisade medel. Syftet är just att dra i gång ett antal projekt som kan bli goda förebilder på olika håll i landet för hur man möter särskilt utsatta barn. Det här projektet bedrivs för närvarande med stor framgång. Vi hoppas att det skall ge konkreta resultat ute i landet. Det är ett treårigt projekt. Man är nu inne på det andra året. Eva Zetterberg tog också upp frågan om barn till arbetslösa föräldrar. Jag har tidigare i en debatt här i riksdagen besvarat samma fråga. Jag konstaterade då att det är min bestämda uppfattning att också de barn som börjat i barnomsorgen och vars föräldrar blir arbetslösa bör få fortsätta. De behöver kanske inte barnomsorg hela dagen. Men en stor del av dagen är det rimligt att det får sådan. Såvitt jag förstår var det också Kommunförbundets uppfattning i de överläggningar som vi hade i höstas. Det är bakgrunden till det initiativ som jag beskrivit i mitt interpellationssvar, dvs. att man skall låta Kommunförbundets länsavdelningar visa upp hur bra modeller kan skapas när det gäller att erbjuda också de här barnen barnomsorg. Sedan var Eva Zetterberg besviken över att jag inte angett något datum för när vår proposition läggs fram. Jag är ledsen att jag inte kan ange ett exakt datum. Men denna vår kan jag i alla fall säga att propositionen kommer att läggas fram. Det är en ganska god tidsprecisering. Vi på Socialdepartementet arbetar för närvarande med propositionen. Det är alltså fråga om månader innan jag kan redovisa den för riksdagen. Sylvia Lindgren sade att det pågår en nedrustning av barnomsorgen. Jag delar inte riktigt den uppfattningen. Det sker förvisso stora förändringar inom barnomsorgen. Vidare är det sant att en av förändringarna är att barngrupperna nu blir större än vad de var för några år sedan. Då var målet att det skulle vara 15 barn i varje grupp. I dag finns det ofta betydligt fler barn i en grupp. Det kan vara upp till 20 barn i en grupp. Undantagsvis är det t.o.m. fler än 20 barn. Denna utveckling tycker jag att det finns stor anledning att analysera med avseende på effekterna. Men den forskning som finns, bl.a. den som utförts av Gunni Kärrby i Göteborg, visar att detta med stora barngrupper inte nödvändigtvis innebär att man gör avkall på kvaliteten. Det undantag som Gunni Kärrby nämner är områden med en särskild social problematik. I andra områden kan man mycket väl ha större barngrupper, under förutsättning att det finns väl utbildad personal och att verksamheten struktureras bättre. Detta är bakgrunden, som jag sagt, till den förlängning av förskollärarutbildningen som regeringen nyligen har lagt fram förslag om till riksdagen. Så en kommentar till frågan om vi skall ta några initiativ före 1994. Ja, det är självklart att vi, om Socialstyrelsens rapport skulle peka på att en alarmerande utveckling är på gång -- jag talar då om en mera systematisk genomgång där man inte bara lutar sig mot tidningsartiklar -- är beredda att ta initiativ redan nu. Men mitt svar till Eva Zetterberg var att jag vill avvakta Socialstyrelsens rapport, som kommer nästa vecka, innan jag svarar på frågan om det nu är aktuellt med speciella initiativ från regeringens sida.
Fru talman! Jag skall börja med den sista frågan. Det var bra att socialministern korrigerade på den punkten och sade att regeringen är villig att vidta åtgärder före 1994 om det skulle visa sig nödvändigt. Sedan kan vi diskutera i vilka situationer det kan vara nödvändigt. Vad gäller SKTF:s rapport vill jag säga att jag också skall kontrollera den information som där ges. Jag har i alla fall inte hittills fått belägg för att uppgifterna i rapporten skulle vara falska eller felaktiga. Naturligtvis är det viktigt att kontrollera dessa fakta. Så till frågan om barn till arbetslösa och deras rätt till barnomsorg eller inte och om barn till föräldralediga. Här tycker jag att Bengt Westerberg kommer litet väl lindrigt undan. Naturligtvis är det bra med kampanjer och att lyfta fram goda exempel. Men här i Stockholm och i många andra kommuner räknar man ihop de barn som inte går på dagis på heltid. Tre eller fyra barn kan dela på en plats. Om flera barn delar på en plats tycker kanske föräldrarna inte att det är lämpligt att ett barn går mellan kl. 06.30 och 10.00 och de övriga som delar på platsen mellan kl. 10.00 och 13.00. Något barn behöver kanske omsorg mellan kl. 17.00 och 19.00. Jag skulle tro att de allra flesta vill att barnen går mellan kl. 09.00 och 12.00 eller mellan kl. 12.00 och Naturligtvis innebär detta en belastning för det dagis där de här barnen är inskrivna. Därför kan det vara svårt att genomföra detta på ett bra sätt. Också barngruppernas storlek vill jag kommentera. Jag tror också att man med bättre utbildad personal på många håll kan klara större grupper. Jag tror inte att det är en självskriven regel att det skall vara ett visst antal barn och ett visst antal anställda. Men av Bengt Westerbergs svar att döma kan det vara hur många barn som helst och att det ändå inte uppstår några problem. Det ifrågasätter jag. Men sedan får vi kontrollera om siffrorna i Norrköping stämmer eller inte. Redan i dag finns det dock väldigt stora barngrupper i Stockholmsområdet. Det innebär svårigheter för den pedagogiska verksamheten. I frågan om avgifter säger Bengt Westerberg att avgiften inte skall vara ett hinder för att ha barn i barnomsorg. Men hur stämmer då detta med regeringens uttalade vilja att lägga sig i exempelvis Kammarrättens beslut om mellanstadiefritis? Man har ju diskuterat att införa en avgift om 3 000 kr för mellanstadieelever. Statsministern har gått ut och sagt att om Kammarrätten ålägger kommunerna att hålla med barnomsorg för mellanstadiebarn, överväger man från regeringens sida att ändra socialtjänstlagen. Det är också rätt hårresande. Till slut: Frågan om barnomsorgen hör ihop med kommunernas ekonomi. Man kan inte, som socialministern säger, ställa ökade krav på kommunerna samtidigt som man så att säga slår undan benen för kommunerna, vilka vill ge en bra barnomsorg.
Fru talman! Jag blev något förvånad när Bengt Westerberg sade att jag tog upp andra frågor. Skattestoppet och statsbidragen nämndes. Men Eva Zetterbergs första fråga var: Tänker regeringen vidta några åtgärder mot besparingar som drabbar barn och ungdomar före 1994? Jag tycker att nämnda saker mycket klart inryms i den frågan. Efter Bengt Westerbergs öppningar i den tidigare interpellationsdebatten tycker jag att ställda fråga verkligen hör hemma i den här debatten. Pengar och kommunernas ekonomi är ju det som i mångt och mycket styr barnomsorgen. Det är också de frågorna som vi diskuterar här. Bengt Westerberg höll heller inte med mig i fråga om nedrustningen inom barnomsorgen. Mitt resonemang bygger på dels de indikationer jag får när jag läser tidningar, dels indikationer från kommunerna och socialdistrikten. Inte minst gäller det indikationer som jag får från mitt eget bostadsområde. Jag bor i Dalen, strax söder om Stockholm, och där är de här problemen stora. Man drar in bidragen till idrottsrörelser. Man drar både ner och in verksamheter för skolor, fritidshem och mellanstadieverksamhet. Dessutom förändras spelreglerna inom barnomsorgen. Jag kan inte se detta som något annat än just en nedrustning. I anvisningar till anordnare av enskild barnomsorg, där barnomsorgspeng nu utgår, ställs inga krav på att anordnaren skall uppge pedagogisk inriktning för verksamheten. Man behöver t.ex. inte följa Man har också frångått kravet för enskilda anordnare på hur stora ytor barnomsorgslokalen skall ha. Om man drar ut frågan till sin spets betyder detta att det får vara hur många barn som helst på hur liten yta som helst. Man ställer inte heller några krav på pedagogiskt utbildad personal för att driva enskild barnomsorg. Detta sammantaget tycker jag faktiskt visar att kvaliteten inom verksamheten är av underordnad betydelse för den borgerliga majoriteten. Då är min fråga till Bengt Westerberg om det här också stämmer överens med Bengt Westerbergs syn.
Fru talman! Först några ord till Eva Zetterberg. Jag uppskattar mycket det engagemang som Eva Zetterberg känner för barnomsorgen. Jag uppskattar också det engagemang som man känner för att det skall vara god kvalitet. Jag tycker att det är viktigt att verkligen lyfta fram de barn som far illa. Samtidigt har vi ideologiskt helt annan syn på hur man skall bemöta det här. Vi kristdemokrater är säkra på att föräldrarna är oändligt viktiga för barnen och hela barnens situation. Som jag sade tidigare är barn olika och behöver alltså barnomsorgsformer i olika utsträckning. Därför tror jag ändå att vi måste lyfta fram föräldrarnas roll i hela barnomsorgen. Barnomsorg och även föräldraledighet för arbetslösa föräldrar tycker jag är en sak som kommunerna själva får bedöma. Det är så olika situation i kommuner. Jag kan inte förstå varför kommunerna alltid skall komma i en så dålig dager när man talar om detta. Det verkar som om kommunpolitikerna inte förstår någonting. Men de är kompetenta och duktiga. Vi måste ha tilltro till dem och låta dem fatta besluten. Så till socialministerns uttalande när det gäller vårdlönen. Jag tycker att det känns väldigt bra. Jag är ingen ekonom, men jag känner många som är duktiga på att räkna. Jag skall åtminstone göra allt från min lilla obetydelsefulla horisont för att försöka få fram siffror. Det är viktigt att vi gör en rättvis bedömning och att vi öppnar möjligheter för olika alternativ. Det är hela regeringens andemening i den framtida välfärdspolitiken.

Fru talman! Låt mig börja med Sylvia Lindgren den här gången. Hon säger att hon blev förvånad över mitt svar. De svar jag lämnat i tidigare interpellationsdebatter gäller fortfarande. Därför tycker jag att jag inte behöver upprepa dem vid varje interpellationsdebatt jag har här. Jag koncentrerar mig i stället på de frågor som ställs. Det tycker jag är en rimlig princip. För säkerhets skull vill jag understryka att det jag sade i den förra interpellationsdebatten fortfarande gäller, så slipper jag gå igenom alla de punkterna. Sylvia Lindgren nämnde att man drar ner bidrag och sparar på olika sätt i kommunerna. Det är alldeles riktigt. Kommunerna liksom enskilda, företag och hela samhället har i dag mycket stora ekonomiska problem. Då måste man prioritera och dra ned på några områden för att få över resurser på andra områden. Då kan det naturligtvis vara riktigt att låta t.ex. idrottsrörelsen drabbas genom att man inte med kommunal personal kan hålla anläggningar öppna lika lång tid som man har kunnat göra tidigare. Jag tycker att det är rimligt att man i ett sådant läge faktiskt ställer sig frågan: Hur skall vi bära oss åt för att hålla hockeyrinken, fotbollsplanen eller vad det nu kan vara fråga om öppen lika lång tid som tidigare men med hälften så stora ekonomiska resurser? Det är mycket möjligt att föreningar och enskilda kan ställa upp och göra insatser för att t.ex. på detta område se till att det inte blir någon standardförsämring. Jag tycker inte att det är orimligt att man på det sättet försöker få människor och organisationer att ställa upp för att klara en svår ekonomisk situation. Sylvia Lindgren tog sedan upp frågan om kvalitetskravet, krav på utbildning och erfarenhet inom barnomsorgen. Faktum är att det enda område där vi har ställt krav på utbildning och erfarenhet var enskild barnomsorg så länge vi hade statsbidrag till enskild barnomsorg. Men på den kommunala barnomsorgen har det inte ställts några som helst kvalitetskrav. I den lag som vi nu håller på att förbereda är det vår avsikt att ställa samma kvalitetskrav på kommunal barnomsorg som vi hittills har ställt på enskild barnomsorg. Det behövs någon form av kvalifikation. Jag tycker att det rimliga är att man i lagstiftningen, precis som vi gjorde i fråga om enskild barnomsorg, talar om vilka krav som ställs på utbildning och erfarenhet hos den personal som skall verka inom barnomsorgen. Däremot tycker jag att det är att gå för långt om statsmakterna skall ha synpunkter på hur stora ytor det skall vara, hur lokalen skall vara utformad, hur höga toaletterna skall vara osv. Detta tror jag att man med varm hand kan överlåta åt kommunpolitiker och föräldrar att bevaka för att se till att det blir på rimligt sätt. Eva Zetterberg tog upp det här med barnomsorg för arbetslösa, och även Chatrine Pålsson var inne på den frågan. Jag vill gärna säga att jag tyvärr inte tycker som Chatrine Pålsson, att man riktigt kan lita på kommunerna på den punkten. Väldigt många kommuner i landet -- det handlar om många tiotal kommuner, kanske hälften av landets kommuner -- har infört regler som innebär att barn till arbetslösa inte får vara på dagis. Då bortser man just från barnens bästa, det som Chatrine Pålsson underströk i sitt första inlägg. För barn som har varit på dagis under ett eller flera år, har sina kamrater där och är vana att få träffa sina fröknar eller i bästa fall manliga förskollärare på dagis, är det naturligtvis viktigt med kontinuiteten i dessa kontakter, så att det inte blir ett avbrott på ett eller två år och att de sedan skall fortsätta med verksamheten. Därför är det oerhört angeläget att dessa barn får gå kvar på dagis, även om man ibland av ekonomiska skäl något måste korta den tid som de skall vara där. Så jag tycker att denna fråga är viktig. Jag återkommer som sagt till den frågan i samband med det förslag som vi skall redovisa senare i vår. Eva Zetterberg sade att hon fick det intrycket av mitt svar att barngrupperna kunde vara hur stora som helst. Det är väl inte riktigt det intrycket man får om man läser vad jag faktiskt sade i mitt interpellationssvar. Jag sade där att även om det i allmänhet är acceptabelt med något större barngrupper än vad som tidigare var vanligt, är det uppenbart att det finns gränser för hur stora grupperna kan vara för att sociala och pedagogiska mål skall nås. Det är någonting helt annat än det Sedan kom Eva Zetterberg tillbaka, som i många tidigare debatter, till mellanstadieverksamheten i Stockholm. Jag förstår att Eva Zetterberg är personligt berörd av detta och därför tycker att det är en viktig fråga. Det tycker jag också, även om jag ännu inte är personligt berörd av den. Förslaget på avgift på 3 000 kr var ett tjänstemannaförslag. Det har aldrig varit politiskt förankrat och är över huvud taget inte aktuellt i Stockholm. Jag tycker inte det finns anledning att diskutera det nu. Ansvarsfulla kommunalpolitiker reagerade när uppgiften kom ut och sade att man aldrig kommer att genomföra förslaget. Det kommer alltså inte att bli sådana avgifter, utan betydligt blygsammare. Statsministern har talat om vad man skulle kunna göra för förändringar i lagen, om kammarrätten skulle tolka socialtjänstlagen så att man inte får lägga upp fritidsverksamheten på det sätt som gjorts i Stockholm inom ramen för skolan. Jag delar hans uppfattning på den punkten. Om lagen skall tolkas så att det är omöjligt, att man måste ha fristående fritidsverksamhet på det sätt som vi hittills har haft, då tycker jag också att det är motiverat att ändra socialtjänstlagen. På den punkten finns det inga som helst delade meningar mellan mig och statsministern. Till sist, fru talman, vill jag understryka att jag självfallet delar Chatrine Pålssons uppfattning -- jag tror att det också gäller Sylvia Lindgren och Eva Zetterberg -- att föräldrarna och familjen är viktiga. Detta är inte en politisk fråga där vi behöver ha några motsättningar. Men det jag möjligen ibland reagerar emot när Chatrine Pålsson och andra företrädare för kds talar om detta är att ni aldrig riktigt erkänner att också dagis faktiskt är bra för barnen, att det är mycket hög kvalitet på svenska dagis och att dagis är viktiga för att framför allt kvinnor skall få möjlighet att förvärvsarbeta. Därför är det viktigt att se till att det finns dagis för de föräldrar som vill ha det. Detta är bakgrunden till att jag tycker att det är angeläget, och regeringen står bakom den uppfattningen, att vi får en utvidgad lagreglering på det här området.

Fru talman! Jag undrar: Var går Bengt Westerbergs gräns för gruppstorleken inom barnomsorgen? Jag kunde tydligt läsa i svaret att det finns en gräns, men Bengt Westerberg vill inte tala om för oss var gränsen går. Därav drog jag den slutsats som jag nämnde tidigare. Jag vill ta upp frågan om avgifter igen. Visst har det sagts att förslaget om 3 000 kr i fritidsavgift på mellanstadiet var en tjänstemannaprodukt. Men redan i fråga om barnomsorg för förskolebarn i Stockholms län finns det nivåer som är klart oacceptabla: exempelvis i Solna 3 000 kr för ett barn. I Nacka höjde man nyligen avgiften med 40 %. En ensamstående förälder skulle alltså inte ha råd att arbeta heltid längre utan övervägde att ta emot erbjudet deltidsarbete och arbeta halvtid för att slippa högre dagisavgifter. Det går alltså inte att blunda för att avgifterna är ett klart hinder för en hel del föräldrar. När det gäller att erbjuda arbetslösa dagisplats för sina barn finns det naturligtvis olika former för detta. Det går att genomföra på ett bra sätt. Men i dag kan det vara svårt för personal och barn att se detta som värdefullt. Det finns problem, även där man erbjuder dagis. Det är svårt att få det att fungera med tider, då fler barn skall dela på en plats utan att störa barngruppen i övrigt. Slutligen vill jag ta upp frågan om familjen, som också Chatrine Pålsson tog upp. Jag tror att familjen är viktig för alla. Det är ju ingen partifråga. Det är inget parti som har ensamrätt på att vilja värna barn och familjer. Däremot har vi olika idéer om familjepolitikens utformande. Jag kan inte se någon som helst motsättning mellan att stärka familjen, stärka föräldrarnas möjligheter att vara mer tillsammans med sina barn, och rätt till en bra barnomsorg. Det ligger ingen konflikt i detta. Det går att göra båda delarna, och det måste man göra. Jag undrar varför Chatrine Pålsson är så engagerad i kommunernas rätt att få avgöra om de skall erbjuda barnomsorg för barn till arbetslösa. Annars talar man om valfrihet för föräldrar. Varför skulle inte kommunerna kunna åläggas denna skyldighet, medan föräldrarna får avgöra om de behöver sådan barnomsorg eller inte? Fru talman! Till sist vill jag bara instämma i det som Sylivia Lindgren tog upp och understryka detta. Det går inte att diskutera barnomsorg och liknande frågor isolerat utan att se till kommunernas möjligheter att på ett seriöst sätt bedriva barnomsorg, att värna både om att ge så många som möjligt plats och om att ge en god kvalitet i barnomsorgen. Detta går inte att genomföra, när man samtidigt minskar statsbidragen och på andra sätt gör det omöjligt för kommunerna att bedriva en bra barnomsorg. Därför vill jag gärna skicka med detta till regeringen: Fundera på en barnakut i stället för eller tillsammans med en bankakut!
Fru talman! Eva Zetterberg frågade var gränsen går, om den går vid 18, 19, 20, 21 eller 22 barn. Jag kan inte svara på den frågan. Man måste pröva sig fram för att se hur grupperna fungerar. Det finns i dag barngrupper med 18 och upp till 22 barn. Jag tror att det beror väldigt mycket på vilken utbildning personalen har och hur verksamheten struktureras. Jag skall om några veckor åka ned till Reggio nell'Emilia i Italen, där det bedrivs barnomsorg i ganska stora grupper. Vi har också vissa planer på att i samarbete med Lärarhögskolan i Stockholm sätta i gång en försöksverksamhet baserad på den pedagogik som används i Reggio nell'Emilia. De som har varit där vittnar om att verksamheten fungerar mycket väl, fast man har betydligt större barngrupper än vad man har i Sverige. Jag tycker att det är en intressant verksamhet. Det skall bli spännande att åka dit och se hur den fungerar. Det är möjligt att jag kan ge ett mer konkret svar till Eva Zetterberg när jag kommer hem från Italien. Eva Zetterberg nämnde några kommuner, där avgifterna har höjts eller är mycket höga. Det är riktigt att avgifterna har höjts kraftigt i Nacka, men det var från en mycket låg nivå. Jag tror inte att Nacka ens efter denna höjning ligger extremt högt när det gäller barnomsorgsavgifter. Om avgiften är 3 000 kronor i Solna, är det i varje fall inte någon enhetlig avgift, utan det kan i så fall vara en avgift som drabbar personer med goda inkomster. Jag tycker i princip att man skall ha en enhetsavgift, men man får naturligtvis acceptera att kostnaden i kommuner med inkomstrelaterad avgift blir något högre för personer med högre inkomster. Fru talman! Jag vill ändå återkomma till den viktigaste delen i mitt svar, nämligen att det är angeläget att nu komplettera socialtjänstlagen, eftersom barnomsorgsbidragen är avskaffade, så att det klart framgår att kommunerna har skyldighet att tillhandahålla barnomsorg för de föräldrar som efterfrågar sådan. Tidigare hade statsmakterna både soiclatjänstlagen och statsbidragen för att kunna påverka kommunerna. Nu avskaffades statsbidragen vid det gångna årsskiftet, och därför är det nödvändigt att det framgår alldeles tydligt av socialtjänstlagen vilka skyldigheter kommunerna har. Jag återkommer till riksdagen senare i vår med ett förslag på denna punkt. Jag instämmer med Eva Zetterberg och Sylvia Lindgren att kommunernas situation inte kan diskuteras utan att man ser till hela samhällsekonomin. Även om man befinner sig i opposition hjälper det ju inte att stå här i talarstolen och säga att alla områden skall ha mer resurser. Det är ett faktum att åtminstone Socialdemokraterna -- jag vet inte hur det är med Vänsterpartiet -- har accepterat att kommunerna inte skall tillföras ytterligare resurser inför 1994. Man hade vissa synpunkter på hur stora statsbidragen skulle vara inför 1993, men inför 1994 accepterade man de resursramar som finns. Därmed följer också krav på hårda prioriteringar och effektiviseringar. Låt oss då diskutera hur detta skall ske, i stället för att bara räkna upp område efter område och säga att det skall vara mer resurser till allting. Det vill jag också, men dessa resurser finns inte.

Fru talman! Ines Uusmann har frågat mig vilka långsiktiga överväganden som ligger bakom regeringens beslut om splittring av Arlandabanan vad gäller Mälardalens trafikförsörjning ur ett miljömässigt acceptabelt perspektiv. Arlanda är Sveriges viktigaste flygplats. Den fungerar som ett nav i den nationella flygtrafiken. Från Arlanda går det också att flyga praktiskt taget överallt i världen. Enligt min mening är det därför viktigt att knyta Arlanda flygplats till det nationella järnvägsnätet. När Arlandabanan är färdigbyggd kommer den att fylla två viktiga funktioner. Arlandabanan kan ses dels ur ett lokalt perspektiv för resor mellan Stockholm och Arlanda, dels ur ett regionalt eller nationellt perspektiv. Inte minst miljöskäl talar för en väl fungerande och trafiksäker lösning för trafiken till Arlanda flygplats. Regeringens ambition är att finansiera en så stor del som möjligt med privat riskkapital. En sådan ambition frigör medel till andra angelägna infrastrukturprojekt. Möjligheterna till privat finansiering har studerats ett flertal gånger och nu senast av Delegationen för infrastrukturinvesteringar . I den rapport som delegationen har redovisat framgår att det inte går att finansiera utbyggnaden av hela Arlandabanan med privat kapital. Därför är det naturligt att dela upp projektet i flera etapper. För att åstadkomma en så stor andel extern finansiering som möjligt bör därför projektet delas upp på ett sådant sätt att marknadsförutsättningarna blir så goda som möjligt. Regeringens beslut innebär således att för delen Rosersberg--Arlanda inkl. Arlanda station eftersträvas en så stor privat finansiering som möjligt.

Fru talman! Jag vill först tacka statsrådet för att jag efter nästan sex veckor har fått svar på min interpellation, som handlar om vilka långsiktiga överväganden som ligger bakom det regeringsbeslut som fattades den 14 januari om att göra Arlandabanan till ett stickspår och Arlanda station till en säckstation.

Vad händer då med helheten? Statsrådet säger i svaret att man kan se Arlandabanan ur ett regionalt eller nationellt perspektiv. Men jag upplever det inte som att detta har varit det bärande perspektivet när regeringen har hanterat frågan om Fru talman! Med förlov sagt: Detta är inte fråga om något pendelstickspår. Jag kan ju göra en jämförelse som både statsrådet och jag är väl bekanta med. Detta är inte detsamma som Roslagsbanan, där man kan sega och dra hur länge som helst i beslutsgången. Jag trodde inte att det skulle bli på samma sätt i Kommunikationsdepartementet som det har blivit i landstingets trafik och regionplanenämnd, där man kunde använda samma dagordning från 60 talet fram till nu, eftersom de borgerliga partierna inte kunde komma till skott när det gällde Roslagsbanan. Så har det blivit även med Fru talman! Jag tycker egentligen inte om att stå här och raljera om dessa mycket viktiga frågor. Man måste på något sätt använda galghumor för att hålla oron borta. Orolig är jag, och det av flera skäl. Det är en oro som jag delar inte bara med ett antal socialdemokratiska riksdagsledamöter, utan med åtminstone nio landshövdingar, Mälardalsrådet, Stockholm, Uppsala och Sundsvall, osv. Jag tror att också statsrådet känner till denna oro, eftersom man har skrivit ett antal brev i detta ärende till ministern. Arlandabanan måste ses som en del i ett långsiktigt infrastruktursystem för hela Mälarregionen. Det sker en utveckling mot en gemensam arbets och bostadsmarknad. Då behövs det bekväma persontåg i stället för andra transportmedel, jag menar bussar och bilar, som är betydligt mer tärande på miljön. Vi behöver binda ihop Arlanda inte bara med Stockholm utan med hela Mälardalen och även södra Norrland.Med regeringens hantering finns det en stor risk att hela detta upplägg spricker. Jag vet att det t.ex. har fört med sig att trafikeringsavtalet för Svealandsbanan riskerar att gå i stöpet.

Alla talar om honom, men ingen tror på att han egentligen finns. Jag vill därför fråga om detta skall tolkas som att utvärderingen av de alternativa dragningarna nu är gjord och att man är beredd att omedelbart starta bygget av den norra böjen. Eller betyder det att regeringen har tagit intryck av den mycket massiva kritik som framförts mot beslutet att göra en metkrok av Arlandabanan och nu ändrar sig? Det kanske finns något annat alternativ som vi inte har kunnat komma underfund med? pressmeddelandet från den 14 januari kunde man läsa att förberedelserna för anbudsprocessen vad gäller sträckan Rosersberg--Arlanda skulle starta omgående. Vad exakt betyder ''förberedelser för anbudsprocessen''? Har man trots det flitiga användandet av amerikanska konsulter inte fått fram något realistiskt förfrågningsunderlag, eller vad är det som händer? Hur länge är det tänkt att man skall ägna sig åt dessa förberedelser? Har man i Kommunikationsdepartementet glömt ordet nätplanering?

Fru talman! I svaret säger statsrådet Mats Odell: ''Arlanda är Sveriges viktigaste flygplats. - - Från Arlanda går det också att flyga praktiskt taget överallt i världen.'' Det var inte någon nyhet för oss som arbetar med denna fråga. Det är egentligen detta som gör att vi är så många som engagerar oss och finner det viktigt att verkligen se till att man kan komma till och från Arlanda från alla håll på ett riktigt sätt. För min del blandar jag mig i den här debatten därför att jag representerar den norra regionen, om man räknar från Arlanda.

Det ställer jag mig bakom, och jag tycker att det är viktigt. Nu finns chansen att infria det som ministern framfört viktiga argument för. Att genomföra den norra böjen är att föra in Arlandabanan på det nationella järnvägsnätet. Vill man få sponsorer skall man visa att det är fråga om hela projektet. Då går det lättare att få fram pengar. Här delar jag inte ministerns uppfattning. För att få fram kapital måste man tala om hela projektet och inte dela upp det i etapper. Regeringen måste visa att man satsar helhjärtat på detta. Ser man till hur det praktiskt fungerar, är det konstigt och t.o.m. litet märkligt att människor som kommer norr ifrån skall resa förbi Arlandaområdet -- Ostkustbanan går igenom detta område -- ända ner till Stockholm och där ta tåget tillbaka norrut mot flygplatsen i Arlanda. Det är naturligt med en förbindelse från Ostkustbanan till Arlanda -- det som man i detta sammanhang kallar för norra böjen. När det gäller de projekterade kostnaderna måste det hur man än bygger byggas en station vid Arlanda. Här har jag hört från trovärdigt håll att denna kostnad endast lagts till om man skall bygga den norra böjen. Då har man tagit fram kalkylen på alldeles fel grund. Jag kanske kan få ett svar på hur det ligger till med det. Gör man på det viset kan man naturligtvis avstyra en sak redan i sättet att argumentera och kalkylera. Vi har i dag stor arbetslöshet, och stora pengar går åt till stödåtgärder. Det är som jag ser det helt rätt tidpunkt att nu ge folk arbete och samtidigt genomföra viktiga projekt. Jag tycker att den hela Arlandabanan är ett sådant viktigt projekt.
Fru talman! Arlandabanan är ett nationellt projekt. Tillgängligheten till Arlanda är viktig också för oss som bor norr om Dalälven. Jag hade för några månader sedan möjlighet att med kommunikationsminister Mats Odell debattera ett annat för oss angeläget, stort infrastrukturprojekt, nämligen Ostkustbanan, eller OKB. Jag skall av naturliga skäl inte nu tala om denna. Men det projektet hänger intimt samman med hur man hanterar Arlandafrågan. Det finns sedan drygt två månader tillbaka ett avtal mellan OKB, dvs. Ostkustbaneintressenterna, åtta kommuner och två län -- två länsstyrelser och två landsting --, nämligen Gävleborgs och Västernorrlands län. Dessa intressenter har förbundit sig att bidra med ekonomiseringen av Dessa 116 miljoner kronor ingår i ett avtal där parterna har förbundit sig till vissa saker. Redan i 2 § i avtalet står det: Överenskommelsen förutsätter att vid utbyggnad av den s.k. Med vid detta tillfälle och vid diskussionerna innan avtalet slöts har också DELFIN varit, dvs. delegationen för infrastrukturinvesteringar. Detta avtal är väl känt i departementet. Med den uppstyckning av Arlandaprojektet som kommunikationsministern aviserar i sitt svar till Ines Uusmann står vi inför ytterligare problem och ytterligare förseningar av Ostkustbaneprojektet. Till i dag hade vi blivit lovade prop. 1992/93:176, den som Ines Uusmann efterlyste. Kommunikationsministern säger i sitt svar till Ines Uusmann att den norra böjen kommer att behandlas i den propositionen. Det är rimligt att kommunikationsministern här förklarar vilken inverkan den nya lösningen på Arlandaprojektet har på ostkustbaneprojektet, sett ur kommunikationsministerns synvinkel, och litet grand om det numera förlängda tidsperspektivet.
Fru talman! Jag tar till orda i den här debatten eftersom jag representerar en del av Mälardalen som också har intressen i att på ett elegant och bra sätt kunna ta sig till Arlanda. Jag bor ju efter Mälarbanan och har jobbat i Mälarbaneprojektet tidigare, inte på de senare åren. Det är viktigt för det samlade greppet på de spårbundna kommunikationerna i Mälardalen att man också får den Arlandabana som under många år har beskrivits i tidningar och på annat sätt som en verkligt bra lösning på kommunikationerna till och från Arlanda. Ur mitt perspektiv är det också mycket angeläget att man med Arlandabanan menar hela det projektet, inkl. den s.k. norra böjen. Detta leder till att vi så småningom kan få ett alldeles perfekt och sammanhållet spårtrafiknät i regionen. Jag kan inte heller undgå att i den här debatten något kommentera detta med privatfinansieringen. Det är uppenbarligen bl.a. det som har försenat projektet. Man söker efter riskvilligt kapital -- jag tror att det är formuleringen i det här sammanhanget -- eller privat riskkapital. Förutsättningen för det är väl egentligen att det skall kunna gå att få lönsamhet på detta. Då har jag litet svårt att förstå varför det är så angeläget att staten avhänder sig de bandelar och det bannät som är möjligt att göra lönsamt och lämnar över det till det privata kapitalet. Det borde inte vara någon konst för staten eller samhället att låna upp kapitalet och finansiera detta och sedan få betalt för det hela. Jag tycker att privatfinansieringen leder till en blockering i resonemangen som är olycklig för själva saken. Låt mig sedan ta ett par andra aspekter ur Mälardalssynpunkt. Jag har läst den skrivelse som har skickats till Kommunikationsdepartementet från Tåg i Mälardalen, TIM, som är en sammanslutning av länstrafikhuvudmännen i Mälardalslänen. Där pekar de på behovet av det samlade greppet, men de tar också upp frågan om driften och verksamheten på de olika banorna. Jag tycker att de på ett bra sätt beskriver nödvändigheten av en samlad syn också på dessa frågor. Även där är det privatiseringsfrågor som, enligt min mening, i dag delvis blockerar resonemangen. Jag vill lyfta fram den här skrivelsen därför att jag menar att det är angeläget att de överläggningar eller förhandlingar som länstrafikhuvudmännen vill få till stånd genom sin skrivelse till Kommunikationsdepartementet verkligen kommer i gång. Det är också angeläget att man kan få ett samlat grepp på själva tågföringen. Även om det kan sägas att jag lägger ett väl lokalt perspektiv på detta, vill jag peka på att SJ:s planer för nästa tidtabell på det som så småningom skall bli Mälarbanan innebär att SJ tycker att det är förenligt med sina intressen att i huvudsak koncentrera trafikinsatserna på sträckan Stockholm--Västerås. Området bortom Västerås fram till Örebro överlämnar de till ett vidare fält. De hoppas väl att en eller flera länstrafikhuvudmän är beredda att gå in och ta ansvaret för något slags matartrafik eller liknande. Det vore angeläget att få höra kommunikationsministerns synpunkter på driften av tågtrafiken ur ett samlat Mälardalsperspektiv. När vi nu gör insatser på Svealandsbanan och på Hallsberg, är det olyckligt om de som nu har trafikeringsrätten bara kör delar av detta och permanentar ett resmönster som innebär att man inte kan åka på hela den här sträckan på ett enkelt och bekvämt sätt. Därför vill jag gärna anbefalla den skrivelsen till studier och till konkreta överläggningar. Jag skulle också vilja beröra en annan sak som kanske är litet mera spektakulär. Det har tidigare funnits ett projekt som innebar att Mälarbanan inte skulle gå in till Stockholm med nuvarande sträckning utan någonstans vid Kungsängen gå över till norra stambanan. Häggvik har diskuterats som lämplig plats för anslutningen dit, och det har också diskuterats andra alternativ. Ur Mälarbanesynpunkt skulle det innebära en mycket fin restidsförkortning och en ökad bekvämlighet om en sådan bandel kunde komma till stånd. Då skulle man dessutom slippa att bygga dubbelspår från Kungsängen efter nuvarande sträcka in till Stockholm. Trafik väster ifrån och från Norge skulle kunna tas över på Mälarbanan i Arlanda--Stockholm. Därmed skulle vi också, såvitt jag begriper, kunna minska på trycket i den s.k. getingmidjan och hitta andra och bättre lösningar än de som för närvarande är föremål för så stark diskussion.
Fru talman! Jag skall bara be att få komplettera bilden av Mälardalen representerande Sörmland och södra sidan av Mälaren i den region som vi nu pratar om. Jag noterade också i interpellationssvaret att Arlanda är Sveriges viktigaste flygplats och att den fungerar som ett nav i den nationella flygtrafiken. För oss som inte har någon nationell flygtrafik som utgör en eker till det nav som Arlanda utgör, är det ju desto viktigare att vi på något annat sätt kan ta oss till den här flygplatsen. Turerna kring Tullinge och Taxinge gör ju att vi har all anledning att ge upp hoppet om att få en flygplats söder om Stockholm. Med tanke på att Arlanda mer än väl har den kapaciteten som behövs, tror jag inte att det skulle ha varit klokt att satsa på det heller. Men vi måste alltså på något sätt ta oss till Arlanda. När vi nu äntligen är på väg att få en anständig och snabb tågtrafik söder om Mälaren och om det nu skall bli en snabb och spårbunden trafik till Arlanda känns det ju mycket konstigt om dessa saker inte skulle hänga ihop. Man undrar om det inte ändå blir så att Arlanda blir stockholmarnas flygplats och inte regionens.

Precis som Göran Magnusson har jag med mig i handen skrivelsen från Tåg i Mälardalen Aktiebolag. Just det faktum att länstrafikhuvudmännen i de fem Mälarlänen har slagit sig samman till ett utredningsbolag kring trafikfrågorna markerar ju hur utomordentligt viktigt vi tycker att det är att se kommunikationerna som en regional angelägenhet när vi tittar på kartan i Stockholmsregionen.
Fru talman! Jag tänker inte gå in på Ines Uusmanns debattnivå, med tal om snömos, jultomte osv. Vi som är här är vuxna och bör försöka koncentrera oss på vad det här handlar om. Jag tror att Ines Uusmann är en mycket klok och förståndig politiker och att hon inser att vi i det långa loppet vinner på att vi inte håller oss på den nivån. Annars är det alltid trevligt med den typen av debatt, men jag tror att vi avstår från den i dag. Det är faktiskt så, fru talman, att 400 människor för närvarande arbetar med att bygga Arlandabanan, exkl. dem som är sysselsatta hos underentreprenörer, åkerier osv. Jag konstaterar att Ines Uusmann inte längre uppmanar mig att starta byggandet av Arlandabanan, vilket har varit ämnet för de tidigare debatterna. Man har inte gärna kunnat undgå att se de gigantiska arbeten som nu pågår på denna bana. Det andra som jag vill säga är att det i sista stycket anförs att vi behandlar detta i proposition 1992/93:176. Vad står då i denna proposition? Jag kan avslöja att vi där helt enkelt anvisar de medel som behövs för att finansiera de kvarvarande delarna. Vad innebär det? Jo, att det som ni så hårt kritiserar här, att vi söker en privat finansiering, kan spara in minst 2 miljarder kronor för skattebetalarna. Jag tycker inte att det är så klandervärt, med tanke på att vi nu har ett budgetunderskott om ca 200 miljarder kronor. Det borde alltså mötas med varmare känslor, inte minst mot bakgrund av att oppositionen alltid vill satsa på betydligt flera saker än vad regeringen finner pengar till. Man kan också fråga sig när övriga delar kan komma i gång. Låt mig ta upp den södra delen, som jag har fått ett antal frågor om. Jag minns inte exakt hur Ines Uusmanns fråga om förberedelserna för den formulerades, men jag kan nämna, Ines Uusmann, att systemhandlingar är klara för den södra delen. Bygghandlingar håller på att tas fram, och vid ett snabbt beslut kan det bli byggstart för den delen under hösten 1993. Sigtuna kommun har väl ännu inte helt tagit ställning till dragningen. Också när det gäller norra delen blir systemhandlingar klara under denna månad, februari 1993. Bygghandlingar kommer att tas fram med början april--maj 1993, och planerad byggstart infaller, om samråd och planering går bra, någon gång under oktober--november 1993 beträffande den norra böjen. Arlanda station är naturligtvis den stora delen av detta projekt, och den tar ganska lång tid att bygga. Men jag tycker att det är helt fel att tala om en försening. Bygget har varit i gång sedan november 1991. Georg Andersson skrev en proposition där han föreslog 200 miljoner kronor till byggandet av den fyrspåriga banan, och byggena kom i gång november 1991. För närvarande pågår alltså en byggverksamhet för detta projekt omfattande 400 människor. Man arbetar för fullt med att ta fram bygghandlingar och systemhandlingar. Jag tycker, fru talman, att den socialdemokratiska oppositionen skulle fundera över om det är så väldigt oklokt att söka privat finansiering. Det kommer nämligen inte att innebära någon som helst försening av ianspråkstagandet av denna bana. Tidpunkten härför kommer att hållas.
Fru talman! Statsrådet Mats Odell säger att det väl är bra att kunna spara 2 miljarder kronor genom att söka privata finansiärer. Ja, om det vore så. Jag tolkar dock interpellationssvaret så -- till skillnad från januaribeskedet med dess mer kaxiga ton -- att det väl inte är riktigt säkert att det går att hitta dessa privata finansiärer. Det står i svaret, och det sade statsrådet också, att man eftersträvar så stor privat finansiering som möjligt. Jag undrar hur man skall tolka det. För mig låter det mer som en from förhoppning än som en realistisk kalkyl. Jag vill fråga vad som händer om man trots allt inte hittar de här privata finansiärerna. Såvitt jag förstår står de inte på kö ens till ''metkroken'' eller till Arlanda station. Denna station kommer såvitt jag förstått att kosta en miljard, och det är inte några småpengar. Finns det, om man inte hittar privata finansiärer, några pengar undanstoppade i jultomtesäcken -- jag återkommer till den --, t.ex. för en eventuell station? Den projektdel som skall privatfinansieras har ju hela tiden minskat. Om man delar upp Arlandabanan i tre delar och funderar över hur man skall göra med trafikeringsrätten, finner man att det väl är föga realistiskt att tro att den privata finansiären skulle vara villig att gå in innan man vet på vilka villkor en trafikering skall ske. Jag undrar om statsrådet har funderat över detta. Jag vet att en del har gjort det, t.ex. Mälardalsrådet, men det är ju mera inriktat på helhetslösningar och är kanske inte lika intressant att lyssna på, vilket jag tycker är beklagligt. Jag skulle vilja ha svar på frågan om det finns några finansiärer som kan köra i gång med detta.
Fru talman! Bara en kort replik. Det är självfallet oerhört viktigt vad statsrådet Mats Odell svarar oss i denna debatt på frågan vilken vikt man lägger vid det här projektet. Ministerns svar är naturligtvis hela regeringens svar, som speglar den vikt som man lägger vid Arlandabanan. Finns det någon allvarlig avsikt bakom orden, och kommer en satsning att göras omgående på hela Arlandabanan, som vi har frågat om, bland annat t.ex. på den norra böjen? Hörde jag rätt när statsrådet sade att det skulle bli byggstart hösten 1993? Eller gällde det projekteringen? Vi är naturligtvis ute efter att få en lösning avseende hela tillfarten till Arlanda som fungerar oavsett varifrån man kommer. Vi talar här om en regional angelägenhet, inte om någon enskild pendeltågsbana.
Herr talman! Jag vill börja med att tacka Mats Odell för den tydliga tidsangivelsen för när den norra böjen skall komma till stånd. Som jag sade i mitt tidigare inlägg är den viktigare än man tror. Den hänger ihop med det stora systemet för förbindelserna Stockholm--Sundsvall. Jag utgår från att dessa frågor redovisas i den proposition som vi väl får om några dagar -- jag vet inte hur tidsplaneringen ser ut -- och från att man där kommer att tydligt redovisa regeringens ambitioner beträffande den s.k. norra böjen. Det måste också finnas medel anvisade till det här. Jag tror inte på att man kan vänta sig några privata intressenter när det gäller den norra böjen. Detta måste bli ett samhällsåtagande. Liksom Ines Uusmann är jag intresserad av att höra kommunikationsministern informera oss om vilka privata intressenter som har anmält sitt intresse av att vara med om att finansiera den här banan.
Fru talman! Det hade varit intressant om kommunikationsminister Mats Odell något hade kunnat kommentera tankarna i den skrivelse som Tåg i Mälardalen har tillställt departementet. Jag begär naturligtvis inte att det skall vara några raka formuleringar eller ställningstaganden, utan mera kring själva tanken om staten, via departementet, kan tänkas vara beredd att medverka till ett mera samlat grepp, en mera samlad syn, kring tågtrafiken i Mälardalen. Då kan de olika bandelarna sättas in i ett sammanhang. Jag hoppas att vi får veta något så småningom. Det är möjligt att en del av de frågetecken som finns om Arlandabanan just nu hade kunnat rätas ut om propositionen hade lagts fram och vi hade kunnat kika i den innan debatten. Vi får avvakta och se när propositionen kommer. Det är angeläget att få till stånd ett samlat grepp kring tågtrafiken i Fru talman! Jag förstår inte riktigt Mats Odells resonemang om att det skulle vara så bra med en privat finansiering av Arlandabanan. På det sättet skulle Mats Odell kunna spara 2 miljarder kronor åt skattebetalarna. Det är egentligen inte meningen att skattebetalarna skall betala detta. Man diskuterar framför allt pengarna till investeringarna. Såvitt jag förstår är tanken att i varje fall Arlandabanan skall betala sig själv. Då har man egentligen inte sparat några pengar med dessa resonemang. Det är möjligt att det är ett försök att rättfärdiga tanken om privat finansiering. Jag håller fast vid att det här har blockerat byggandet av Arlandabanan. Det kan vara intressant att få höra några kommentarer kring sparresonemanget. Det är lätt att i debatter i dag, då det råder ett stort budgetunderskott, säga att om vi gör si och så kommer budgetunderskottet att minska. Det är väl egentligen inte fallet beträffande investeringar i vare sig vägar eller järnvägar. Det är väl tänkt att dessa investeringar skall finansieras på annat sätt. Det är väl vad som skall finnas med i den proposition vi alla väntar på och som jag hoppas kommer att läggas fram snart.
Fru talman! Jag är inte riktigt säker på att Mats Odell förstod de farhågor och frågor som flera av oss har gett uttryck för. Jag hörde ingen tillstymmelse till svar på den oro vi känner inför utvecklingen. Mats Odell kanske tycker att oron är obefogad och att han därför kan förbise den. I så fall skulle jag vilja ha en bekräftelse på det. Låt mig ställa en rak fråga. Är det så i Mats Odells tankevärld, och om han får råda, att Arlandabanan är detsamma som ett pendeltåg till och från Stockholm? Eller ingår Arlandabanan i ett nät av regionala snabbtåg i Mälardalen? Det här har en stor betydelse för tillgängligheten i en ganska vid cirkel kring Stockholm.
Fru talman! Ines Uusmann frågar mig hur mycket en så stor del som möjligt är. Det är närmast en retorisk fråga. Hon undrar om det är en from förhoppning att vi skall få en så stor del som möjligt. Vi har med hjälp av konsulter identifierat den del av banan som skulle kunna finansieras utan att engagera statligt kapital eller statliga lånegarantier. Det har varit ett av kriterierna. Jag har angett att måttet, dvs. besparingarna på de insatser som har gjorts under denna tid, torde ligga i storleksordningen 2 miljarder kronor. Finns det finansiärer? Alla marknadsbedömare som har tittat på detta anser det. Gunnar Thollander vill ha ett förtydligande om frågan om byggstarten. Om planerna följs är det möjligt att starta byggandet. Det förutsätter att riksdagen anslår de pengar som regeringen föreslår i propositionen om infrastrukturinvesteringarna. Göran Magnusson frågade hur det är med skrivelsen från Tåg i Mälardalen. Vi bereder nu ett svar på denna skrivelse i departementet. Jag har inte detaljerna för att kunna ge ett mera exakt svar. Jag tror att ett svar på den skrivelsen kommer ganska snart. Maj-Lis Lööw undrar om jag förstår oron inför utvecklingen. Jag gör det. Jag vill hänvisa till mitt svar. Jag tycker att hela svaret talar om att vi ser Arlandabanan som en viktig järnväg för hela Mälardalen. Den utgör ett nationellt intresse med tanke på att den leder fram till den nationella och internationella flygplatsen. Svaret på frågan är ja.
Fru talman! Statsrådet Mats Odell säger att marknadsanalytikerna har gjort bedömningen att det skulle finnas finansiärer för ungefär 2 miljarder kronor. Hittills har marknadsanalytikerna inte varit så framgångsrika när det gäller att bedöma den typen av satsningar. Nog har man skäl att vara litet pessimistisk. Å andra sidan är det bra att veta att det handlar om ungefär 2 miljarder kronor. Om regeringen anvisar medel i propositionen för resterande belopp, vet vi hur mycket pengar som fattas. Det är intressant och viktigt att regeringen uppenbarligen har tagit till sig av den hord av kritik som kom i januari när det blev känt att det skulle ske en avknoppning och att Arlanda station skulle bli en säckstation. Arlandabanan är en av många viktiga infrastruktursatsningar som behöver göras. För oss som bor i Mellansverige är det viktigt att få veta hur det skall gå med trafikeringen och byggandet. Statsrådet har valt att låta bli att svara på de frågorna. Det här är viktigt för alla oss som bor i östra Mellansverige. Men det finns en ännu allvarligare dimension i den här debatten. februari. Nu fick vi på förmiddagen reda på att den inte kommer att läggas fram i dag heller. Det lär vara någon mikroskopisk chans att den möjligtvis dyker upp på riksdagens bord i morgon. Det här är en sällsynt oskicklig hantering av denna viktiga samhällssektor. Det handlar om en hel sektor i samhället. Det här händer i en tid då infrastruktursatsningar mer än något annat behövs för att få fart på framtidstron i vårt land. Vore det inte så allvarligt, fru talman, skulle man kunna vara skadeglad och säga att detta är ytterligare ett i raden av den borgerliga regeringens misslyckanden. Men det här är för allvarligt för att man skall kunna vara skadeglad. Jag är mycket bekymrad över vart denna regeringens trafikpolitik skall leda.

Fru talman! Det är naturligtvis oppositionens uppgift att opponera. Men jag tycker att Ines Uusmann går alldeles för långt. Den uppskrämda stämning och de missförstånd som Maj-Lis Lööw ger uttryck för beror möjligtvis på att hon har läst Ines Uusmanns fråga. Den är ett fullfjädrat propagandanummer för att visa på att ingenting händer, att banan försenas och förhalas. Verkligheten är en helt annan. 400 människor arbetar med att bygga Arlandabanan i dag. Regeringen har genom att agera för att finna en finansiering utanför statsbudgeten möjlighet att spara flera miljarder i nuvarande läge. Detta kritiseras. Vi håller på att förbereda en proposition som handlar om hur de kommande tio årens planering av infrastrukturen -- vägar och järnvägar -- skall utformas i detta land. Ines Uusmann försöker göra en poäng av att det var meningen att det i dag eller i morgon eller någon gång under de närmaste dagarna skulle komma en proposition, och påstår att det rör sig om en försening som gör henne oroad för regeringens infrastrukturpolitik. Jag tycker att Ines Uusmann skall betänka att det under 80-talet -- en period då hennes parti hade regeringsmakten -- i genomsnitt investerades 4,5 miljarder kronor per år i infrastrukturen. Vi har lyckats med att tredubbla denna investering under innevarande budgetår. De förslag som finns i propositionen kommer att ytterligare öka investeringarna. Jag tycker att Ines Uusmann har anledning att gå hem och fundera på om hon är rättvis när hon gör denna typ av uttalande.

Fru talman! Lena Klevenås har frågat mig vilka åtgärder jag planerar att vidta för att förändra attityderna hos flickor när det gäller teknisk utbildning. Jag vill först tacka Lena Klevenås för frågan. Lena Klevenås tar upp ett av de allra mest angelägna problemen vi har i skolan och i hela utbildningsväsendet. I årets budgetproposition pekas det på allvaret i att man på naturvetenskapliga och tekniska utbildningar inom samtliga utbildningsformer noterar en vikande rekrytering. Detta är oroande eftersom ett flertal undersökningar pekar på ett växande behov av kvalificerade ingenjörer, tekniker och naturvetare. Speciellt oroande är det att den redan tidigare lilla andelen kvinnor på naturvetenskapliga och tekniska utbildningar ser ut att minska ytterligare. Regeringen kommer nu att initiera ett brett program för att från grundskolan till universitet och högskolor skapa möjligheter till och ett nytt intresse för teknisk och naturvetenskaplig utbildning. Det är ingen tvekan om att den största outnyttjade potentialen av tekniker och naturvetare finns just bland flickorna. Inom Utbildningsdepartementet har en arbetsgrupp under det senaste året arbetat med att ta fram underlag i form av statistik för att få en bild av hur intresset för teknisk utbildning har förändrats över tiden. Vi har också försökt analysera vad det vikande intresset kan bero på samt inte minst vad vi kan göra för att vända trenden. Det är inte första gången vi ser ett vikande intresse för teknisk utbildning. Det finns en bred erfarenhet av det som tidigare har gjorts för att försöka komma till rätta med problemet. Jag är dessutom övertygad om att det finns en mängd bra idéer om nya åtgärder som kan vara lämpliga att vidta för att stimulera intresset. För att ta till vara dessa idéer anordnar Utbildningsdepartementet den 23--24 mars i år en arbets och idékonferens där representanter från skola, högskola och näringsliv samt skolpolitiker och skolforskare kommer att delta. En viktig diskussionspunkt under konferensen kommer att vara vilka insatser som skall vidtas för att öka flickors intresse för teknik. Resultatet från konferensen skall presenteras för mig i form av ett förslag till handlingsprogram. Jag vill också nämna något om det som redan nu görs för att på sikt stimulera flickors intresse för teknisk utbildning. Mycket talar för att flickors intresse för teknik utvecklas tidigare än pojkars. Teknikundervisningen i grundskolan sker i dag endast på högstadiet. Det är olyckligt att skolan i dag inte är så flexibel och anpassningsbar att den förmå ta till vara flickornas teknikintresse. Läroplanskommittén, som bl.a. har haft i uppdrag att utarbeta en ny läroplan och nya kursplaner för grundskolan, föreslår i sitt betänkande att ett nytt ämne -- teknik och miljö -- införs i grundskolan. Avsikten är att tidigt väcka elevernas intresse och nyfikenhet för teknik. Det kan vara ett sätt att vid rätt tidpunkt fånga flickornas uppmärksamhet. Vad gäller Läroplanskommitténs förslag pågår nu en genomgång av remissinstansernas synpunkter. Vilken slutsats regeringen kommer att dra beträffande de olika förslagen är för tidigt att säga, men frågan om hur intresset för teknik skall kunna stimuleras är en viktig del i beredningsarbetet. Jag har också tillsatt en arbetsgrupp som skall behandla frågor kring manligt och kvinnligt i skolans undervisning. Det kanske är viktigare att se till att skolans inre arbete är utformat på ett sådant sätt att det också tar till vara och utvecklar flickors intresse för teknik och naturvetenskap än att satsa på kortsiktiga kampanjer. Jag planerar också att tillsätta en grupp under ledning av AnneMarie Israelsson på Teknikens Hus i Luleå. Gruppens uppgift blir att planera ett försöksprogram vars målsättning är att öka intresset för främst teknisk utbildning på olika skolstadier. Som ett resultat av detta arbete kan fler elever i allmänhet och flickor i synnerhet stimuleras till fortsatta tekniska studier. En viktig uppgift för gruppen blir att undersöka vilka former för samverkan som finns mellan teknikcentrum och skolor för att genomföra program inriktade mot att stimulera flickors intresse för teknik. Goda exempel på verksamheter inom detta område är Teknikstugan i Alingsås, Gruppen skall analysera arbetssätt och innehåll i de tekniska utbildningarna. Av tidigare undersökningar framgår att flickor har högre krav på helhet och sammanhang i kunskaperna. De vill samarbeta, definierar problemen annorlunda och kommer fram till andra lösningar. Det handlar om att föra tekniken närmare flickorna och inte längre klämma in flickorna i den form som teknisk undervisning traditionellt alltid har haft. Lärarnas roll kommer särskilt att uppmärksammas.
Jag tackar statsrådet Beatrice Ask för svaret. Jag vill samtidigt passa på att tacka henne för det besök hon gjorde i min hemkommun Alingsås i måndags. Jag vet att vi har en gemensam referensram när jag hänvisar till de goda insatser som gjorts i den s.k. Jag delar verkligen statsrådets oro för att flickor är ointresserade av teknisk utbildning, men jag skulle vara väldigt försiktig och inte uttrycka mig så att flickor är en outnyttjad potential för teknik och naturvetenskap. Det är en poäng med att jag tar upp frågan om hur vi uttrycker oss. Flickor behövs i tekniken. Tekniken behöver flickor. Men vad är teknik och hur uppfattar flickor teknik? Undersökningar har visat att flickor ofta uppfattar teknik som någonting manligt och komplicerat och något som är skadligt för miljön och som har med krig och förstörelse att göra. Teknik är ju mycket mer. Om vi skall intressera flickor för teknik, måste vi utgå från flickorna och inte från tekniken. För att åstadkomma en helhetssyn och den insikt om att man kan använda tekniken praktiskt som flickor kräver, tror jag att vi helt och hållet måste ändra på undervisningen i teknik. Man måste utgå från flickorna istället för att undervisa på traditionellt sätt. Jag vill peka på några goda exempel från bl.a. Teknikstugan. Där har man utnyttjat flickor som handledare. Litet äldre elever har alltså handlett yngre kamrater. Detta resonemang leder mig till frågan om vad kompetens är. Beatrice Ask har i många sammanhang pekat på behovet av kompetenta lärare. Är en kompetent lärare en lärare som har formella meriter i teknik, men ett språk av den typ vi politiker ofta använder? Om det är så, fungerar inte undervisningen. Problemet är att undervisningen inte har fungerat. Vi kanske i stället skall använda handledare -- flickor -- som inte alls har någon formell teknisk eller ens pedagogisk utbildning, men som har en förmåga att nå sina yngre kamrater och att ta bort deras rädsla för teknik. De skulle kunna visa vad teknik är i praktiken. Vi skulle också kunna använda de 3 000 civilingenjörer i Sverige som nu är arbetslösa. De skulle kunna stötta lärare som visserligen har en formell kompetens, men som kanske fick sin utbildning för 20, 30 år sedan. Allting utvecklas så snabbt nu, inte minst på teknikens område, och kunskaper får man inte längre bara från lärare utan från datorer, från databaser och också från allt det som händer i samhället. Jag tror att statsrådet måste ompröva litet grand just kunskapssyn och syn på vad kompetens är. Om undervisningen för flickor skall lyckas, måste den vara intresseväckande, och då är det oerhört viktigt hur man handleder.

Man måste alltså börja mycket tidigt, och det har statsrådet sagt i svaret. Jag håller inte med om att det inte pågår någon teknikutbildning i grundskolan på låg och mellanstadiet. Det ges sådan undervisning av intresserade lärare. Ämnet kanske inte finns på papperet i läroplanen, men lärare vet att teknikutbildning är nödvändig och arbetar i stor utsträckning med sådan undervisning. Vad jag är litet orolig för är att om man inför ett nytt ämne som heter teknik och miljö och inte ser till att det är kompetenta -- i ordets verkliga betydelse -- lärare eller handledare som har hand om undervisningen, kanske vi bara får en grupp lågstadielärare, t.ex., som förmedlar sin egen osäkerhet, och då gör vi mer skada än nytta. Jag är alltså orolig för hur undervisningen i praktiken skall ske i det som kanske kan vara en god tanke, att förena teknik och miljö till ett ämne. Hur skall den undervisningen ske, och vilka skall ha hand om den undervisningen?

Fru talman! Jag skulle vilja knyta an till det mycket viktiga påpekande som skolministern gör i sitt svar, nämligen att flickornas intresse för teknik utvecklas tidigare än pojkarnas, med understrykande av just ordet ''tidigare''. Jag tror nämligen att teknikundervisning är något som vi behöver få med redan i förskolan, i barnomsorgen. Då kan man fundera över hur detta skulle kunna gå till. Självklart är studiebesök på institutioner av typen Teknikens Hus och annat av liknande slag, som glädjande nog finns på allt fler ställen, en bra metod. Jag tror också att det har väldigt stor betydelse att i lärarutbildningen knyta an till frågor om teknik -- med tanke på kvinnliga förebilder, självklart. Just inom barnomsorgen tror jag att tekniken kommer in som en väldigt naturlig del i det som barnen upplever runt omkring sig. När någonting går sönder, skickar man i regel efter några grabbar från en serviceenhet på kommunen eller, om det är ett dagis som fungerar i privat eller kooperativ form, så kommer det någon annan manlig person och lagar. Jag tror att om man i stället kunde utnyttja barnomsorgspersonalens eget kunnande, skulle det ha stor betydelse. Därför skulle jag vilja fråga om ni i departementet har funderat någonting kring kopplingar mellan teknisk utbildning och utbildning till lärare eller förskollärare. Dessutom förekommer det mycket fortbildning för dem som sysslar med undervisning eller barnomsorg. Den har man naturligtvis möjligheter att ge en speciell inriktning. Statsrådet har i sitt svar pekat på gruppen som skall fundera vidare. Jag tycker för övrigt att det är en mycket bra metod att ta vara på kunskaper hos dem som arbetar med barn, för att se hur man sedan kan gå vidare. Men jag skulle gärna vilja tillföra just tankegångarna kring att fortbilda, kanske speciellt kvinnor som arbetar med barn. När det sedan gäller det som sker eller inte sker i skolan har det ju funnits -- det var väl i och för sig under den socialdemokratiska regeringens tid -- projekt som handlat om teknik i skolan. Som lågstadielärare hade jag själv förmånen att få gå på en sådan fortbildning, och vi hade då ett projekt med barnen kring teknik. Det är klart att den typen av riktade satsningar också kan användas. Det var de punkterna som jag ville ta upp, alltså flickornas förebilder, förskolan och fortbildningen.
Fru talman! Lena Klevenås tar upp en hel del intressanta saker, exempelvis mitt ordval. Det är också min uppfattning att man kan uttrycka sig annorlunda. Jag uttrycker mig också annorlunda i en del direktiv till andra kommittéer. Det framgår nog där att jag har samma uppfattning som Lena Klevenås när det gäller vad som är centralt i debatten. Men låt mig gå över till lärarfrågan som har berörts. I mitt svar påpekar jag att lärarrollen kan komma att påverkas och att vi kanske måste titta över den extra med anledning av de resultat som kommer fram i grupperna. I det sammanhanget vill jag säga till Margareta Israelsson att det är självklart att förskolelärarutbildning hänger ihop med lärarutbildning. Enligt min uppfattning finns det inga fasta gränser utan de hänger ihop. Men det är för tidigt för min del att i dag säga vad man precis bör göra. Jag tror att Alingsås modell med handledare är bra när det gäller lärarfrågan och när det gäller detta med teknik och flickor. Det är många fördelar förenade med att äldre elever lär yngre i olika avseenden. Man överbryggar ett avstånd mellan barn och vuxna som i många sammanhang kan vara svårt att överbrygga. Det har visat sig särskilt svårt när det gäller kvinnliga elever och äldre manliga lärare i tekniska ämnen. Det här är också en bra pedagogik när det gäller de tekniskt begåvade och intresserade eleverna som är något äldre. Man kan tänka sig att den mycket tekniskt inriktade ungdom som söker den här typen av utbildning, genom att möta många barn som är litet allmänt ljumt intresserade och genom att tvingas förklara vad man håller på med, faktiskt utvecklar kompetenser som annars skulle slumra till när man går den här tekniska utbildningen. Jag tror alltså att det är utmärkt. Däremot skulle jag aldrig ställa handledare och den typen av verksamhet i motsatsställning till kunniga och kompetenta lärare. Vi har målat in oss i ett hörn när det gäller tekniska ämnen -- det kan jag hålla med om. Och det tycks finnas specifika svårigheter här. Men det är oerhört viktigt att vi har bra lärarutbildningar. Självfallet skall tekniskt kunniga människor från arbetslivet utnyttjas i det arbete som vi har framför oss. Arbetslösa civilingenjörer kan säkert göra mycket gott. Jag vill bara påpeka att ett av de skäl till att vi i regeringen lade fram ett förslag om ny parallell lärarutbildning var att vi ville ge människor med andra erfarenheter möjlighet till att komplettera sin utbildning med de kunskaper som man faktiskt får i en lärarutbildning. Jag tror nämligen att viss pedagogik och annat är bra att ha när man står i katedern med elever i klassrummet. Teknik finns naturligtvis också i dag, som Lena Klevenås påpekar, i låg och mellanstadiet. Jag vågar dock påstå -- utan någon tydlig forskarrapport -- att de lärare som engagerat och frimodigt tar sig an detta i de lägre årskurserna är få. Jag tror att många lärare på låg och mellanstadiet känner osäkerhet och rädsla för detta, bl.a. därför att de till övervägande del är kvinnor. Jag önskar att vi kunde komma dithän att det för den som tänker sig att bli lärare vore lika självklart att välja det naturvetenskapliga programmet i gymnasiet, som att välja det samhällsvetenskapliga. Jag skulle önska att fler elever läste naturvetenskapliga och tekniska ämnen, därför att de tänker sig en framtid som lärare i skolan. Det är sorgligt att man så tidigt tror att det bara är humanistiska och samhällsvetenskapliga ämnen som gäller för att kunna fungera som lärare i grundskolan -- så är det naturligtvis inte. Vi har inte på regeringsnivå diskuterat barnomsorg och förskola särskilt ingående. Det kan jag inte påstå. I slutsatsen som drogs i samband med att vi skrev direktiven till Läroplanskommittén påpekade vi att intresset för teknik ligger tidigare i tiden för flickor än för pojkar -- tror forskarna i alla fall. Forskare är ju aldrig säkra, det är bara politiker som är. Tankarna finns, och jag tror att det framöver kommer att finnas anledning att ännu mer fundera kring hur det arbetas i förskolan, i synnerhet som vi diskuterar flexibel skolstart och tidigare förskoleträning. Det kommer alltså att finnas stor anledning att diskutera innehållet både i förskolelärarutbildningen och i verksamheten som skall bedrivas inom barnomsorgen. Mitt besked i dag är att jag ser utbildning för föreskolelärare och lärare som en helhet. Innehållet i dessa utbildningar kommer att behöva ses över så småningom, det är alldeles klart.
Herr talman! Jag delar statsrådets uppfattning att det är verkligen sorgligt att så få lärare söker sig till NO-utbildningen på Lärarhögskolan, i synnerhet när det gäller de s.k. tidigare-lärarna. Det beror säker på att det är väldigt många kvinnor som utbildar sig till den här typen av lärare. Vårt behov av att ändra detta är ju mycket stort, inte bara därför att Sverige skall fortsätta att vara en industrination utan också därför att många av de problem som vi har måste lösas på andra tekniska sätt. Det är då beklagligt att kvinnors erfarenheter, sätt att tänka på och sätt att söka lösningar på inte kommer in i lösningen av miljöproblem, husbyggen, osv. Vi har fått en mängd tekniska lösningar som inte passar människor särskilt bra. Jag önskar att vi kunde locka flickor till att utbilda sig i teknik. Vi skulle kanske använda ett annat ord. Teknik låter som om det handlar om smutsiga maskiner. Men om flickor förstod att man med teknik kan lösa det som även de vill uppnå, nämligen bra möjligheter för människor att leva, barns överlevnad och bevarandet av miljö och natur, skulle en lust hos flickor väckas att ägna sig åt teknik. Jag återkommer till frågan: Vad är kompetens?

Marianne Andersson säger att man bör göra tekniken mer flicktillvänd. Jag tycker det är fel att säga så. Men man måste ge flickorna en insikt om att de verkligen behövs i arbetet att rätta till framför allt miljöproblemen, dvs. att göra produktionen kretsloppsanpassad. Ämnet miljö och teknik måste alltså få ett bättre innehåll. Jag tror att om flickor medverkade mer får det ett annorlunda innehåll, bl.a. när det gäller produktionen. Det är därför oerhört viktigt att ta bort denna rädsla och i stället inbjuda flickor att studera det här. Det är beklagligt att man inte har kunnat organisera skolan mer praktiskt och att regeringen nu vill ta bort praktiska och estetiska ämnen. Skolan måste ju ordnas så att den är miljö och teknikvänlig. Då kan man inte ta bort möjligheten för eleverna att tillämpa tekniken.

Herr talman! Liksom skolministern kan jag inte säga om det är sant att flickornas intresse väcks tidigt. Men min dotter, som är snart två år, är den största teknikfantasten i vår familj. Det är hon som tänder lampor och sätter på spisen, och alla knappar som går att trycka på intresserar henne. Därmed är jag tillbaka till diskussionen om förskolan, och det gläder mig att skolministern uttrycker intresse för de här frågorna. Jag förstår självfallet att det är svårt. Det sker ändå en del arbete ute på de högskolor där de här utbildningslinjerna finns. Jag tycker själv att det är viktigt att man använder möjligheterna att samverka. Vid Högskolan i Eskilstuna/Västerås, som nu kommer att kallas Högskolan i Mälardalen, arbetar man tillsammans mellan de olika fakulteterna. I det nybygge som regeringen glädjande nog nu har beviljat, kommer man också att sambygga lokaler, för att kunna utnyttja teknikkunnandet i civilingenjörsutbildningen också i förskollärarutbildningen. Man kommer att göra gemensamma examensarbeten, för att flickorna -- det är i huvudsak flickor som går dessa utbildningar -- skall ha med det ut i verksamheten i barnomsorgen. Jag tycker att det är mycket bra. Det som är beklämmande är att utbildningen läggs ner, när det nu äntligen blir möjligt att bygga de här salarna. Man måste naturligtvis dra ner på utbildningar, men det är synd att inte ta till vara ett kunnande som har byggts upp. Jag hoppas att det engagemang som skolministern har uttryckt ändå betyder att det arbetas vidare på det här området. Jag tror att ordet ''tidigt'' har en stor betydelse i sammanhanget.
Herr talman! Jag är oerhört tacksam för att en felaktighet som sprids i samhället togs upp även här. Regeringen vill inte ta bort några praktiska eller estetiska ämnen. Det finns ett förslag från en kommitté, där inga politiker har ingått, som vi inte har tagit ställning till ännu. Vi håller på att gå igenom remissinstansernas svar. Låt mig gå tillbaka till frågan om kvinnor och teknik. Jag tror att det handlar mycket om hur vi använder orden, och därför var det olyckligt att jag uttryckte mig litet dumt i inledningen. Min uppfattning är att ett av problemen, som gör att det är svårt att få kvinnor intresserade av teknik, är att vi kvinnor pratar annorlunda än män. Jag träffade en gång en man som bjöd mig på mat som han hade lagat, och när jag hade synpunkter på såsen sade han att den var tekniskt fulländad. Jag kommer ihåg det, därför att jag fattade inte vad han menade. Han ansåg alltså att det var fråga om teknik; han hade följt receptet och kombinerat ihop det hela. Jag skulle som kvinna aldrig komma på idén att använda ett sådant sätt att uttrycka detta på. Många gånger kan män och kvinnor alltså inte mötas. En hel del av typiskt kvinnliga verksamheter är också oerhört komplicerade och obegripliga för män. Ta sömnadskonstruktion t.ex.! Försök få en man att sy en kavaj eller en krage! Då inser vi snabbt att det är fråga om teknik i den högre skolan. Det handlar naturligtvis om att definiera och synliggöra vad teknik är. Jag tror att vi måste hitta ett sätt att arbeta med barn, som uppmuntrar påhittighet och kreativitet och som ger utrymme för att konkretisera abstrakt kunskap. Om man nu är misstänksam mot regeringens inställning vad gäller estetiska och praktiska ämnen -- det är många som är det, inte bara en del socialdemokrater -- vill jag gärna säga att vi redan i direktiven påpekade att vi vill ha ett elevaktivt arbetssätt, att eleven är den som skaffar sig kunskaperna och också måste ha möjlighet att pröva sina kunskaper. Jag kommer envist att framhärda i detta. Jag tror att man i varje typ av ämne, inte bara i en del, måste få vara påhittig. Det är ett sätt att lägga grunden för teknik och att bygga bort den rädsla som finns när man kommer på en hög nivå. När det sedan gäller detta att samverka på olika nivåer, vill jag återigen nämna det arbete som AnneMarie Israelsson skall leda. Vi tittar på olika typer av kunskapscentra som finns i dag, där man utnyttjar lokaliteter, utställningar och aktiviteter för små barn, litet större barn och äldre barn. Faktum är att man även som vuxen, om man går på Teknikens Hus eller Teknikstugan i Alingsås -- som i sig är mycket olika -- kan få aha-upplevelser. Jag kan avslöja att en av de roligaste saker som jag har gjort i år, var när jag uppe i Luleå äntligen fick se hur ett hus ser ut inne i väggarna. Det har jag aldrig tidigare fått se. Man kan nämligen öppna väggarna och se hur tätningar och lister m.m. fogas samman, till ett vanligt, enkelt hus. Jag tror att det går att ta bort mycket av rädslan, men det kostar rätt mycket och det är svårt att visa det. Vi har inte så mycket resurser att vi kan bygga in detta i varje skola. Därför är den här typen av kraftsamling i form av kunskapscentra mycket bra. De kan användas både för lärarutbildning och för barn från dagis m.fl. Jag hoppas verkligen att den här gruppen kommer att peka på många sådana exempel och på att man kan åstadkomma mycket med ganska små ekonomiska insatser, så att de idéerna kan spridas. Jag tror att vi är helt överens om vart vi skall gå i det här arbetet. Jag tror också att vi har haft tillräckligt med ''backlash'' när det gäller satsningar på att få flera flickor intresserade av teknik. Ser vi tillbaka på 60 och 70-talet, är det bara att konstatera att det inte blev som vi trodde. Nu har vi bytt utgångspunkt, och vi tror inte längre att flickorna skall vara strömlinjeformade efter ett manligt tänkande, utan det gäller att både ge och ta. Vi har en del idéer om vad man kan göra. Det är viktigt med uthållighet, att vi med kraft på en rad olika vägar försöker ta steg framåt och definiera program och insatser på ett sådant sätt att även kvinnor känner att detta berör dem och inte bara är något som andra vill att de skall förändra eller åstadkomma litet tekniskt. Det handlar om en syn på utvecklingen.
Herr talman! Jag är mycket glad, om det är så att regeringen inte har för avsikt att minska tiden för praktiska och estetiska ämnen. Jag vet att det är ett förslag från en kommitté, och jag uttryckte mig slarvigt tidigare. Om statsrådet menar att avsikten är att uppmuntra påhittighet och att befrämja ett elevaktivt arbetssätt, är det oerhört glädjande. Vi har inte olika uppfattningar om det. Vad jag är litet orolig för är de tendenser som jag ser i det här förslaget -- visserligen från en kommitté -- som innebär att de här ämnena skall dras ned. Ett annat förslag som jag inte riktigt tycker om är att N och SO-ämnena skall splittras upp i de gamla ämnena. Det svarar inte riktigt mot flickors behov av helhetssyn. Jag vill säga något, som en av eldsjälarna på teknikstugan i Alingsås brukar säga, om lärare och kompetens: Man skall komma ihåg att lärare inte bara skall vara undervisare -- kanske inte ens i första hand -- utan också skapare av goda inlärningssituationer. Om lärare i kraft av sina teoretiska kunskaper kan inse sina begränsningar som förmedlare och utnyttja elever som handledare, tyder det på en mycket hög kompetens, som man skall uppmuntra. Jag tror att jag i mitt första inlägg glömde att tala om att jag är mycket glad åt alla seminarier som statsrådet planerar. Det är mycket positivt. Jag hoppas verkligen att detta skall leda fram till kloka beslut och till att vi kommer att kunna uppmuntra flickor till att studera teknik på olika områden och bli goda lärare. Jag hoppas också att deras inflytande, när de blir fler på teknikområdet -- eventuellt också på miljöområdet --, kommer att leda till att vi får kunnigare medborgare, klokare politiker samt bättre tekniker och konstruktörer, så att vi kan skapa en hållbarare framtid.

Herr talman! Våren 1992 tillkallade jag en särskild utredare för att se över företagshälsovårdens organisation och finansiering. Utredningen var föranledd av riksdagens beslut våren 1992 om en avveckling av det generella statsbidraget till företagshälsovården fr.o.m. den 1 januari 1993. Utredaren har avslutat sitt arbete och överlämnade i oktober 1992 sitt betänkande. Betänkandet har remissbehandlats. Utredaren presenterar två olika förslag till hur företagshälsovårdsfrågorna kan hanteras i framtiden. Huvudalternativet innebär att företagshälsovården avregleras. Förutsättningen för att detta förslag skall kunna genomföras är enligt utredaren att avtal om företagshälsovård träffas för stora delar av arbetsmarknaden. Detta är också nödvändigt om Sverige skall kunna uppfylla sina förpliktelser enligt ILO-konventionen om företagshälsovård. Om inte avtal träffas för stora delar av arbetsmarknaden anger utredaren ett alternativt förslag som innebär lagreglering av en i princip obligatorisk företagshälsovård. Flertalet remissinstanser, däribland parterna på arbetsmarknaden, delar utredarens uppfattning om det önskvärda i att företagshälsovården i första hand regleras genom avtal mellan arbetsmarknadens parter. Även jag delar denna uppfattning. Jag kan emellertid konstatera att avtal om företagshälsovård i dag saknas för stora delar av arbetsmarknaden. Avtal om företagshälsovård finns med några få undantag endast inom den statliga sektorn. Den privata arbetsmarknaden saknar i dag i hög utsträckning arbetsmiljöavtal, dvs. avtal där företagshälsovården regleras. Inom flera av SAF:s arbetsgivarförbund har överläggningar med arbetstagarparten inletts i syfte att nå en gemensam syn på företagshälsovården och arbetsmiljöverksamheten i företagen. Avtal om företagshälsovård har också träffats inom några branscher. På den kommunala sidan pågår förhandling om företagshälsovården mellan kommun och landstingsförbunden och berörda arbetstagarorganisationer. Statens arbetsgivarverk och de fackliga organisationerna inom den statliga sektorn träffade i november 1991 ett nytt avtal om företagshälsovården, som trädde i kraft den 1 juli Jag kan således konstatera att förhandlingar pågår mellan arbetsmarknadens parter inom såväl den privata som den kommunala sektorn om en avtalsreglering av företagshälsovården. Innan jag tar initiativ till ett förslag till riksdagen vill jag avvakta resultatet av dessa förhandlingar. Jag avser därför inte att under våren förelägga riksdagen den aviserade propositionen om företagshälsovård.
Herr talman! Jag tackar för informationen, även om den på många sätt var nedslående. Sedan riksdagen sade nej till vårt förslag om att lagstifta om skyldighet att stå för företagshälsovården rustas den i praktiken ner på många håll i landet. Det är från både mänsklig och samhällsekonomisk synpunkt angeläget att vi förstärker i stället för att rusta ner. Vi socialdemokrater har i en partimotion till årets riksdag fört fram ett samlat program för en satsning på aktiva, förebyggande och rehabiliterande insatser. En viktig punkt i detta program är att vi inom ramen för den nya socialförsäkringen, som arbetsmarknadens parter har ansvaret för, skall bygga upp en försäkringsfinansierad arbetshälsovård, där man gifter ihop en utvecklad företagshälsovård, arbetsmiljöinsatser och den nya försäkringen som köper insatserna. Vi vill vidare att man inom ramen för den försäkringen skulle kunna stå för en enklare medicinsk och yrkesmässig rehabilitering. Vi vill att man skall kunna ge stöd till arbetsmiljöförbättringar och pröva ett stöd med differentierade avgifter som premierar den som gör bra saker. Vi föreslår ett riktat program mot ohälsa genom insatser mot de stora arbetssjukdomarna, inte minst belastningsskadorna, och de mest utsatta arbetsplatserna och orterna. Vi vill ha en försöksverksamhet med samordning av samhällets lokala förebyggande och rehabiliterande insatser, där hälso och sjukvård, sjukförsäkring, socialtjänst, vuxenutbildning, arbetsmarknadspolitik och den utvecklade företagshälsovården skulle samverka. Detta menar vi borde komma i gång genast, och det borde också tas med i det arbete som vi kom överens om skulle utföras i en parlamentarisk beredning för att se över hur den nya försäkringen skall fungera i framtiden. Vi anser att det enda säkra sättet att både minska mänskligt lidande och få ned kostnaderna långsiktigt är att man får i gång ett sådant här arbete. Börje Hörnlund nu utlova större intresse och engagemang från regeringens sida för att ta upp en sådan diskussion och se till att konkreta insatser görs? Jag vill också peka på det förslag som Gerhard Larsson tog upp häromdagen i en tidningsartikel, inte minst med anledning av det starkt ökande antalet förtidspensioner. Jag menar att det finns anledning att ta ett samlat grepp över de insatser som behövs inom arbetsmarknadspolitik, hälsooch sjukvård, företagshälsovård och socialpolitik för att komma till rätta med de mycket stora problem vi har. Det gäller både enskilda människor, som drabbas av sjukdomar och skador, och ekonomin i de stora systemen.
Herr talman! Jag är inte beredd att nu ta en totaldebatt om hela det sociala fältet. Jag konstaterar bara att problemen när det gäller företagshälsovården och arbetsmiljövården är helt olika beroende på om man jobbar på ett statligt kontor eller i en tung stålindustri. Alla parter på arbetsmarknaden föredrar att man tillsammans resonerar fram förutsättningarna för de olika branscherna i ett arbetsmiljöavtal. Arbetsgivare och arbetstagare är eniga om att sätta sig ned och göra detta. Jag vill därför ge dem chansen. Jag förutsätter att det här klaras senast under denna vår. På mitt departement har jag en färdigskriven proposition, där det lagstiftas om företagshälsovården, för det fall att de inte klarar av denna förhandlingsomgång. När det i övrigt gäller frågan om samråd skall statsrådsberedningen samråda med socialdemokraterna. I en frågestånd i föregående vecka hörde jag själv statsminister Bildt säga att det är på gång nu.
Herr talman! I det program som vi har lagt fram inryms det här hänsynstagandet till att förhållandena är olika på olika typer av arbetsplatser. Vi talar om att göra branschvisa satsingar för att komma till rätta med viktiga arbetsmiljöproblem och arbetssjukdomar. Vi talar om partssammansatta rehabiliteringskommittéer på varje arbetsplats. Det finns inget skäl till att arbetsmarknadsministern, sjukvårdsministern eller socialministern inte skulle kunna svara på frågor om sin del av ansvaret. Sedan var det ju så att jag fann anledning att be statsministern uttolka uttrycket ''inom kort'', som man har använt för att hålla frågan ifrån sig på olika håll. Min förnyade fråga till Börje Hörnlund är: Vad är Börje Hörnlund som arbetsmarknadsminister beredd att bidra aktivt med på detta område?

Herr talman! Hans Göran Franck har frågat mig om jag avser att inrätta en särskild egenavgiftsfond för kulturskapare enligt Konstnärsutredningens förslag eller om jag har något annat förslag till rättvis lösning av kulturskaparnas problem i fråga om egenavgifter. Den konstnärsutredning, som Hans Göran Franck hänvisar till, tillsattes i juni 1989 och redovisade sina förslag i maj 1990, dvs. till den då sittande socialdemokratiska regeringen. Utredningen ansåg att ett generellt problem för rörelseidkande konstnärer är att deras marginalskatt även vid låga inkomster blir hög beroende på uttaget av socialavgifter i form av egenavgifter. Utredningen föreslog att frågan borde lösas utanför skattesystemets ram, genom att konstnärer skulle kunna kompenseras för erlagda egenavgifter upp till ett maximalt belopp av 15 000 Den föregående regeringen redovisade sina ställningstaganden till Konstnärsutredningens förslag i budgetpropositionen 1991. När det gällde frågan om konstnärernas egenavgifter anförde statsrådet Göransson därvid att en omläggning av inkomstbeskattningen hade genomförts under år 1990 och att reglerna i flera avseenden hade utformats med hänsyn till konstnärernas förhållanden. Han påpekade också att socialavgifter även betalas på anställda konstnärers lön. Den socialdemokratiska regeringens förslag innebar därför att något särskilt stöd för att motverka uttaget av egenavgifter inte borde införas. Detta blev också beslutet i riksdagen, som samtidigt -- med vissa kompletteringar -- tillstyrkte regeringens förslag till uppföljning i övrigt av Konstnärsutredningen. Det innebar bl.a. en väsentlig ökning av visningsersättningen åt bildoch formkonstnärer och vissa insatser för upphovsmännen på musikområdet. Konstnärsutredningens förslag var därmed slutbehandlade. Det finns således inte någon kvardröjande fråga från betänkandet Konstnärens villkor, som förutsätter ställningstagande från regeringens sida. Vid de kontakter som har förevarit mellan Kulturdepartementet och konstnärernas organisationer under de senaste åren, bl.a. i samband med beredningen av regeringens budgetförslag, har frågan om inrättande av en särskild egenavgiftsfond inte prioriterats. Dessa kontakter har i stället handlat om andra frågor, såsom biblioteksersättningen, avgifter på bibliotekslån, långtidsstipendier m.m. I dessa frågor har jag redovisat mina ställningstaganden i årets budgetförslag. Jag anser mig inte ha anledning att inta någon annan ståndpunkt i den aktuella frågan än den riksdagen stannade för år 1991. Det finns enligt min mening möjlighet att gå andra vägar för att förstärka konstnärsskapets villkor. I årets budgetförslag har jag redovisat några förslag till åtgärder med detta syfte. Regeringen fastställde igår direktiven till den parlamentariska utredningen om kulturpolitikens inriktning. Frågan om kulturskaparnas villkor är givetvis en fråga som kommer upp inom ramen för utredningen.
Herr talman! I dagens ekonomiska krisläge drabbas kulturskapare, som alltid har varit låginkomsttagare, mycket hårt. Uppdragen har minskat mycket kraftigt. Många tvingas inskränka, eller upphöra med, sin kulturskapande verksamhet. Läget är mera allvarligt än vad som framgår av regeringens bedömning i budgetpropositionen. Vi har en dold, icke registrerad, arbetslöshet, som är flerfaldigt större bland kulturskapare än hos riksgenomsnittet. Försämringen fortsätter i det alltmer förvärrade ekonomiska läget. För kulturskapare blir det också allt svårare, för att inte säga omöjligt, att skaffa annat eller kompletterande arbete på arbetsmarknaden. Kulturskapare som vänder sig till arbetsförmedlingen eller till AMS får sällan eller aldrig någon sysselsättning eller någon utbildningsmöjlighet. Även i fråga om vidareutbildning och omskolning är möjligheterna ytterligt begränsade. Denna fråga måste uppmärksammas och åtgärdas. Kärnpunkten i min frågeställning är att kulturskapare bedöms som rörelseidkare. Det betyder att de inte har någon arbetslöshetskassa. 1991. Förra året var siffran betydligt högre. Större delen av dessa ansökningar avser just rörelseidkare. För många återstår ingenting annat än att vända sig till socialtjänsten. På andra områden vidtas extraordinära åtgärder. Budgetpropositionen innehåller en hel del förslag som är värda uppskattning, men de är ändå i den nu rådande situationen otillräckliga. Vad kulturministern svarar på frågan om handläggningen av en särskild egenavgift är väl känt, inte minst för mig och Thage G. Peterson som har motionerat i ärendet. Jag anser att det fordras speciella åtgärder på kulturskaparområdet. Jag menar att förslaget om en särskild egenavgiftsform bör omprövas, möjligen i reviderad form. Den nuvarande skattelagstiftningen drabbar kulturskapare, i förhållande till löntagare, alldeles för hårt. Då kulturministern avvisar Konstnärsutredningens förslag -- och det inte heller finns något reviderat förslag, såvitt jag förstår -- borde hon ha något annat förslag, men det redovisas inte i interpellationssvaret. Hon hänvisar till en ny parlamentarisk utredning som nyligen har tillsatts. Vad direktiven innebär känner jag inte till, men jag undrar om de innebär möjligheter till så radikala förändringar att kulturarbetarnas villkor kan förbättras. Hur länge dröjer det innan regeringen kan lägga fram förslag på grundval av en sådan utredning? Jag antar att det tar både två och tre år. Men något måste göras nu, utöver de förslag som finns. Jag tänker inte bara på budgetpropositionen, utan också på den socialdemokratiska motionen, som innehåller en del ytterligare förslag som skulle förbättra situationen. Men sammantaget är detta ändå otillräckligt. Jag upprepar: I nuvarande mycket allvarliga läge måste extra åtgärder sättas in för kulturskaparnas sysselsättning.
Herr talman! Hans Göran Franck och jag kan vara överens om att kulturskaparna över huvud taget, även när det inte råder stora bekymmer på arbetsmarknaden, har en besvärlig situation. Det hänger samman med att inkomsterna är för låga, och det är det egentliga grundproblemet. I det sysselsättningsläge som råder är situationen smärtsam också för kulturskaparna. Vi vet alla att arbetslösheten ofta är mycket högre bland kulturskaparna än bland andra grupper. Nu har ju riksdagen, på förslag av regeringen, inrättat möjligheter till ett friare användande av arbetsmarknadsstöd av olika slag. Inom ramen för detta finns ett utvecklingsstöd, som man kan diskutera med länsarbetsnämnderna. Detta stöd är särskilt bra för kulturskapare av olika slag. Det är viktigt att utnyttja den möjligheten. Nu diskuteras i riksdagen förslag om särskilda sysselsättningsåtgärder, som också kommer att omfatta konstnärerna. Det gäller bl.a. konstnärlig utsmyckning av bostäder. En förändring av upphovsrättslagen diskuteras. Där kommer också några förslag att aviseras. De har direkt inverkan på kulturskaparnas möjligheter att få inkomster. Vi följer naturligtvis upp dessa frågor i budgetarbetet. Konstnärerna har signalerat att de tycker att biblioteksersättningar och stipendier är viktiga. Även om det inte är några jättelika reformer som har presenterats, sker det ändå successivt en höjning i de budgetar som har lagts fram. Vidare har vi frågan om framtiden och den utredning som regeringen har tillsatt. I 1974 års kulturpolitiska mål fanns inget nämnt om kulturskaparnas ekonomiska villkor. Lika litet fanns det mål som angav kvalitetskriterier för stödet till kulturen. Jag har i utredningsdirektiven särskilt pekat på att man som en punkt skall ta upp de ekonomiska villkoren för kulturskaparna.
Herr talman! Det är bra att kulturministern inte invänder mot min beskrivning av hur allvarligt läget är för kulturskaparna. Det förefaller som att vi i stort sett har samma uppfattning om detta. Skillnaden består i att jag är mera angelägen om att det nu skall vidtas ytterligare åtgärder utöver de som regeringen har redovisat. Det kulturministern sade om arbetsmarknadsstödet var bra. Jag utgår från att det kommer tillräckligt med information och anvisningar om detta. Det finns ett påtagligt behov. Men åter till kärnfrågan. I Inkomstskattekommitténs betänkande fanns det en reservation. I reservationen sades det att ett särskilt inkomstslag för konstnärlig verksamhet borde finnas. Det sades vidare att konstnärer behöver stöd från framsynta och kulturmedvetna politiker och partier för att kunna få sina rättmätiga krav tillgodoseda. Jag hade gärna sett att detta hade varit mina egna ord, herr talman. Men det var nuvarande finansministerns ord. Det innebär att Birgit Friggebo borde ha goda förutsättningar för att kunna bryta en lans för en omprövning av det som min interpellation rör, nämligen om hur kulturskaparnas inkomster skall bedömas. Jag vill gärna i det här sammanhanget referera till vad en f.d. kulturminister, Wikström, har sagt i denna fråga. Han anser att det är hög tid att fritt arbetande konstnärer av olika kategorier får ett inkomstslag där hänsyn tas till ojämnheten i inkomster, de ofrånkomliga kostnaderna för verksamheten och vilka sociala avgifter som verkligen hänför sig till konstnären själv. Yttrandena, som även ger uttryck för min uppfattning, ger anledning till en omprövning. Möjligtvis kan omprövningen ske i en reviderad form. Jag hoppas att just kommittén som kulturministern hänvisar till skall ta upp frågan om en revidering. Men det fordrar snabbare åtgärder än vad kommittéförslaget kan leda till.
Herr talman! Det är helt rätt att det behövs framsynta politiker om det skall fattas bra beslut. Gud ske lov spelar individerna fortfarande en roll i politiken!

Den allmänna reformverksamheten kommer naturligtvis också kulturskaparna till del. Hans Göran Franck redovisar en reservation av finansministern i Inkomstskattekommitténs betänkande. Det är helt riktigt att Folkpartiet sedan länge har engagerat sig för dessa frågor och talat om ett särskilt inkomstslag för konstnärerna. När vi sedan skulle fatta beslut i riksdagen om skattereformen blev det desto mera viktigt att vi inte vidtog sådana åtgärder som skulle drabba konstnärerna. Det fanns en rad olika förslag som skulle ha påverkat konstnärerna negativt. Sådana exempel är att ta bort upphovsmannakontot, att ändra vinstkriteriet i näringsverksamhet och inskränkningar i kvittningen av underskotten mellan olika inkomstslag. Under förhandlingarna mellan Socialdemokraterna och Folkpartiet blev en viktig åtgärd att säkerställa dessa möjligheter. I propositionen finns hänvisningar till att förändringarna har vidtagits, bl.a. för att säkerställa konstnärernas villkor. Det var nog bra att det fanns en reservation från Anne Wibble i själva utredningen. Det blev en grund för att ganska kraftfullt driva fram att det inte skulle bli förändringar på den punkten. Jag tycker att inte bara Folkpartiet skall ta åt sig äran, utan även den socialdemokratiska regeringen som slutligen skrev propositionen.

Herr talman! Låt mig ge ett exempel på hur situationen är. Jag kunde nyligen läsa i en Stockholmstidning att 300 konstnärer tvingas lämna sina ateljéer i Stockholm på grund av den ekonomiska situationen och drastiska höjningar av omkostnader. Jag sade något om den socialdemokratiska motionen. Det finns några saker i den som jag tycker att det i det här sammanhanget finns anledning att nämna, bl.a. förslaget att återinföra stödet för konstnärlig utsmyckning i bostadsområden. Motionärerna anger en ram för detta om 15 miljoner kronor. Man tar också upp frågan om lönebidrag och en del annat som jag inte hinner gå in på. Det gäller nu verkligen att samla upp goda förslag som kan ge snabbare resultat än som kan komma fram genom den nytillsatta utredningen. När jag utarbetat min interpellation har jag fått kontakt med åtskilliga av kulturskaparnas organisationer. Jag vet att kulturministern i samband med budgetarbetet har haft reguljära kontakter med dem, och det är bra.

Många av dem är nu ekonomiskt mycket hårt trängda.

Fru talman! Annika Åhnberg har frågat mig om regeringen avser att ta upp nya förhandlingar med Danmarks regering i syfte att skrinlägga planerna på en Öresundsbro och finna andra lösningar. Bengt Hurtig har frågat mig om regeringen ämnar begära omförhandlingar av avtalet med Danmark om Öresundsförbindelserna. Per Stenmarck har frågat kommunikationsministern vilka initiativ han är beredd att ta för att få i gång en snar byggstart av en bro mellan Malmö och Köpenhamn. Jan Jennehag har frågat miljöministern om regeringen avser att föreslå att en Öresundsbro som strider mot svensk miljölagstiftning byggs. Frågorna till kommunikationsministern och miljöministern har överlämnats till mig för besvarande. Jag besvarar de fyra frågorna tillsammans. augusti 1991 finns det ett folkrättsligt bindande avtal mellan Sverige och Danmark om Öresundsförbindelsen. Länderna har i avtalet åtagit sig att gemensamt anlägga och driva en avgiftsfinansierad fast förbindelse för järnvägs och vägtrafik mellan Kastrup och Limhamn. Den planerade sträckningen och den huvudsakliga tekniska utformningen framgår av propositionen som låg till grund för riksdagens beslut (prop. Enligt artikel 4 i avtalet är de båda länderna ense om att de prövningar som skall ske enligt resp. stats lagstiftning kan leda till avvikelser i fråga om den i bil. 1 till avtalet angivna utformningen av Öresundsförbindelsen. Som framgår av artikel 5 i avtalet skall den slutliga utformningen av förbindelsen ske med hänsyn till vad som är ekologiskt motiverat, tekniskt möjligt och ekonomiskt rimligt så att skadliga verkningar på miljön förebyggs. Den rättsliga prövning som avses i artikel 4 är fortfarande i ett förberedande skede. kommer Öresundsförbindelsen att prövas enligt 4 kap. 2 § naturresurslagen. Den prövningen görs av regeringen, som också, enligt samma beslut, skall pröva frågan om Öresundsförbindelsens tillåtlighet enligt vattenlagen. Yttrande över ansökan om tillstånd enligt naturresurslagen har inkommit från ett mycket stort antal remissinstanser, bland dem Regeringen väntar nu närmast på ett yttrande från den internationella expertpanel som skall bedöma de miljömässiga konsekvenserna av bron. Det yttrandet väntas i mitten av april månad. Under juni månad väntas ett yttrande av Först när den beredning som jag här har redovisat är klar kan regeringen ta ställning till frågan om tillstånd för Öresundsförbindelsen. Enligt regeringsförklaringen skall miljöprövningen gälla en fast förbindelses regionala påverkan och effekter på Östersjön. Avgörande i denna bedömning är att den s.k. nollösningen vad gäller vattenströmningen mellan Östersjön och Kattegatt kan säkerställas. Som direkt svar på frågorna vill jag först säga att Sverige naturligtvis inte kommer att medverka till att anlägga en Öresundsförbindelse som strider mot svensk lagstiftning. I det läge som nu råder, med pågående sakprövning som jag har redogjort för, har regeringen inga planer på att ta några initiativ till nya förhandlingar med Danmark om Öresundsförbindelsen. Inte heller är det aktuellt att, utöver den planering som redan gjorts, ta några ytterligare initiativ för att påskynda byggstarten för förbindelsen.

Fru talman! Jag ber att få tacka för svaret på min fråga. Jag är naturligtvis glad åt att statsministern säger att Sverige naturligtvis inte kommer att medverka till ett projekt som strider mot svensk lagstiftning. Problemet är bara att det finns en hel del bedömare som anser att beslutet redan strider mot svensk lagstiftning, t.ex. professorn i miljörätt Staffan Westerlund. Jag känner också en viss oro därför att jag inte tycker att resten av svaret ligger i linje med detta i och för sig självklara konstaterande. När beslutet om Öresundsbron fattades här i riksdagen var det mycket kontroversiellt och hade föregåtts av många och upprörda diskussioner. De som inte ville att beslutet skulle bli ett ja till bron, bl.a. jag själv, hävdade att det logiska vore att en miljöprövning fick föregå beslutet om brobygget. Men broanhängarna sade att det var en formalitet att miljöprövningen skulle göras efter det att beslutet var fattat. Självfallet skulle man respektera det resultat som miljökonsekvensanalysen gav. Nu har den tyngst vägande instansen i Sverige när det gäller sådana bedömningar, Koncessionsnämnden för miljöskydd, konstaterat att det här projektet inte är förenligt med vår lagstiftning, inte heller är det förenligt med de miljöbeslut som vi i övrigt har fattat om framtida trafiksystem m.m. Man har inte fattat sitt beslut i luften, utan man grundar sig på 110 remissvar. Den internationella expertpanel som studerar detta har också haft invändningar mot de modeller som har använts för att pröva t.ex. vattengenomströmningen. Svenska naturvårdsverket är också tveksamt. För mig är den logiska slutsatsen av detta att regeringen omedelbart borde ta upp frågan för förnyad diskussion med sin danska avtalspartner men också med staterna runt Östersjön som naturligtvis är mycket berörda av detta projekt. Därför känner jag, trots det statsministern säger i sitt svar, en djup oro över att regeringen inte omedelbart är beredd att gå vidare mot bakgrund av Koncessionsnämndens yttrande.
Fru talman! Jag ber att få tacka för svaret. I går lade regeringen fram förslag om en av de mest omfattande infrastruktursatsningarna någonsin. En satsning för en bro mellan Malmö och Köpenhamn är av mycket stor betydelse inte enbart i det regionala perspektivet. Det finns visserligen flera betydelsefulla länkar mellan Sverige och kontinenten, men när det gäller persontrafiken på järnväg kommer en fast förbindelse över Öresund att högst avsevärt förkorta restiden. En bro blir på så vis den naturliga fortsättningen på den satsning på snabbtåg från Stockholm och Göteborg som nu görs. Mot den bakgrunden är det anmärkningsvärt att Koncessionsnämnden drar slutsatsen att -- för att använda nämndens egna ord -- ''den sökta förbindelsen knappast skulle få någon större betydelse för de långväga transporterna''. Koncessionsnämndens nej till en bro över Öresund är självklart ett bakslag i alla strävanden att binda samman Malmö och Köpenhamnsregionerna. Det som är viktigt i sammanhanget är att beslutet inte får tas till intäkt för att projektet inte kan genomföras. Koncessionsnämndens synpunkter bör, i likhet med andra remissinstansers, vägas in i sitt sammanhang, där hänsyn tas till en rad andra faktorer i sammanhanget. I det arbetet är det viktigt att regeringen tar initiativet och visar på lösningar på de problem som Koncessionsnämnden och andra remissinstanser har pekat på, för att möjliggöra en snabb byggstart. Låt mig få ställa följande fråga: Vilken tidtabell anser statsministern vara realistisk för etablerandet av en bro mellan Malmö och Köpenhamn?
Fru talman! Jag vill tacka statsministern för svaret. Frågan var ställd till miljöministern, men jag förstår att statsministern gärna vill ta det här själv. Detta är just nu en fråga av högsta politiska intresse, naturligtvis inte helt orätt. Samtidigt förstår jag också miljöministern, med tanke på innehållet i den centerpartistiska motionen med anledning av prop. 1990/91:158, som statsministern refererar till i sitt svar. Motionen är bl.a. undertecknad av Olof Johansson och Görel Thurdin. I motionen gick de i mycket skarpa ordalag emot denna proposition. Jag tycker naturligtvis att det var en mycket bra motion. Jag ställer till stora delar upp på den än i dag. Nu säger statsministern att regeringen naturligtvis inte kommer att lägga fram ett förslag som strider mot svensk lag. Om regeringen är lagtolkaren är naturligtvis bakdörren alltid öppen. Om vi tills vidare utgår från att de remissinstanser som har att pröva detta -- Koncessionsnämnden är en av de tyngsta -- finner att det här faktiskt strider mot svensk lag återstår ändå bakdörrar. Svensk lag kan naturligtvis ändras. I min första del av denna debatt vill jag fråga om statsministern har några som helst planer på att ta initiativ i riktningen mot att svensk lag skall ändras.
Fru talman! Jag vill också tacka för svaret. I det här avtalet sägs det att man skall åstadkomma en byggstart redan 1993. Det betyder rimligen att man inte har särskilt lång tid på sig. Man närmar sig snabbt den situation då man måste komma fram till ett beslut. Då måste man ta till vara den nya kunskap -- och den nya situation -- som vi i flera avseenden har fått sedan riksdagen fattade detta beslut. Det blir alltså alltmer uppenbart att det är svårt att förena detta beslut med svensk lagstiftning och med riksdagens mål när det gäller miljö och naturresurshushållning. Det står också klart att man i Europa, där man är nere i medelhastigheter för långtradartrafiken på kanske 10 kilometer i timmen, ser det som absolut nödvändigt att få över en allt större del av godstransporterna på järnväg. Långtradartrafiken på längre sträckor blir allt mindre intressant. SJ och åkeriföretagen är ju inte heller särskilt engagerade i den här bron. Statsfinansiellt och också samhällsekonomiskt är vi i ett helt nytt läge. Den stundande brosatsningen kommer att tränga undan andra investeringar hur man än räknar. Jag är litet förvånad över att man ännu inte har insett det nödvändiga: Detta håller helt enkelt inte. Det gungar under bron.
Fru talman! Får jag inleda med en reflexion på det halvhumoristiska planet, även om Olof Johansson skall uppträda senare och diskutera skämt mera explicit. Jan Jennehag tyckte att Olof Johansson skulle vara här och svara. Jag lämnade honom just i Rosenbad för att i mitt ställe leda ett sammanträde angående koordineringen av våra EG-förhandlingar. Olof Johansson sköter just nu koordineringen av EG förhandlingarna, och jag tar hand om Öresundsbron. Jag vet inte om det är en fördel för båda frågorna, men så är i alla fall sakförhållandet. Det vi har hört här är till stora delar upprepningar av de argument som fördes fram innan beslut fattades i Sveriges riksdag i juni 1991. Det fanns ju delade meningar om det avtal som då hade ingåtts med Danmark, men riksdagsmajoritetens klara beslut, liksom folketingsmajoritetens klara beslut, blev att godkänna detta avtal, inkl. den ordning som däri lagts fast för att klara miljöprövningen. Nu ligger lagda kort, så att säga. Träffade avtal gäller. Fattade beslut om hur beslut skall fattas gäller alltfort, och de påverkas i grunden inte av enstaka remissinstanser, hur tunga man än anser att dessa är. Den ordning som jag har redogjort för är den som gäller för den svenska prövningen. Därutöver finns det självfallet också en dansk prövning. Den är inte heller avklarad. Vi har också ett antal gemensamma inslag. Låt mig peka på det mycket tunga inslag som den internationella expertpanelen är. Det har inte från vare sig den svenska eller danska regeringens sida funnits anledning att i detta läge aktualisera några förhandlingar om ändringar i avtalet, utan nu skall vi värdera samtliga remissinstanser, självfallet inkl. Koncessionsnämnden för miljöskydd. Men om den hade varit den enda eller avgörande remissinstansen kunde vi ha inställt allt annat. Det har aldrig varit meningen, utan vi har velat göra denna prövning på så stor bredd och med en så stor saklighet som möjligt. Det skall vi också se till att vi gör.
Fru talman! Jag förstår att regeringsmedlemmarna alltmer försöker ägna sig åt att vara lustigkurrar. De behöver säkert muntras upp. Det verkar inte vara alltför roligt att regera, men själv känner jag att skrattet ganska ofta fastnar i halsen. Nu får vi höra en upprepning av debatten, säger statsministern. Ja, fast med den ganska väsentliga skillnaden att vi som redan före beslutet hade starka invändningar av miljöskäl nu har fått stöd av en mycket tung instans -- Koncessionsnämnden för miljöskydd -- och också av den internationella expertpanelen. Nu är det plötsligt annat ljud i skällan. Nu skall alla remissinstanser vägas mot varandra. Nu är fattade beslut fattade. Nu skall inte längre miljökonsekvensanalysen, oavsett att den företas efter beslutet, ha ett avgörande inflytande på den fortsatta processen. Den muntliga fortsättningen på svaret -- den som statsministern inte hade tränat in i förväg utan som han hittade på när han stod i talarstolen -- gör mig mycket upprörd. Detta handlar om en oerhört viktig fråga i sig, men det handlar faktiskt också om att vi är i en situation där vi har chansen att göra någonting unikt nytt, att vända denna påbörjade process och ta hänsyn till miljön. Denna regering har chansen, men det verkar inte som om man tänker ta den.
Fru talman! Ordningen skall gälla, säger Carl Bildt. Men när riksdagen fattade sitt beslut gällde tyvärr oordningen. Man fattade ett beslut som stred mot de miljömål som riksdagen tidigare har lagt fast. Det får vi allt eftersom tiden går mer och mer bekräftat. Det är inte bara Koncessionsnämnden som har invändningar. Naturvårdsverket skulle ha sagt nej till bron om inte detta avtal hade gällt; det intrycket får man. Vetenskapsakademin, en samlad miljörörelse och flera politiska ungdomsförbund har också denna uppfattning. Den internationella expertpanelen nämndes. Låt oss återgå till ordningen! Låt oss omförhandla det här avtalet!
Fru talman! Jag förstår att det svar som statsministern inledningsvis gav är det formellt riktiga. Det är den ordning som förmodligen måste gälla, även om jag måste säga att det är litet för formellt och att det är för litet vilja bakom det hela. När Koncessionsnämnden säger nej till en Öresundsbro, finns det all anledning att lyssna till argumenten och att göra de av miljöskäl nödvändiga förändringarna. Därefter måste bron byggas utan onödig tidsförlust. I det sammanhanget finns det anledning att lyssna också på andra remissinstanser -- Naturvårdsverket som till stora delar har en annan uppfattning och den internationella expertgrupp som arbetar med frågan. Det bör vara möjligt att göra sådana hänsynstaganden utan att det stör förutsättningarna för det avtal mellan Sverige och Danmark som är undertecknat. Det nämner också statsministern i sitt svar när han hänvisar till artikel 4 i avtalet, som gäller i det fallet. Mot den bakgrunden är det viktigt att de tidsramar som hittills har gällt fortfarande ligger fast.
Fru talman! I denna debatt skulle det vara frestande att också debattera med Per Stenmarck, men jag skall försöka lägga band på mig. Jag återgår till det som jag talade om förut. Regeringen tänker inte lägga fram några förslag som strider mot svensk lag. Det kan verka politiskt utmanande att köra över tunga remissinstanser. Det finns ett antal remissinstanser, som i varje fall jag uppfattar som tunga, som har sagt och kommer att säga nej till detta. Det finns då en teoretisk möjlighet att ändra svensk lag så att miljöskyddet försämras. Därigenom kan en bro tillåtas i enlighet med avtalet.

Fru talman! Svaret på den frågan är självfallet att vi inte planerar att göra några ändringar för att på det sättet smyga igenom detta. Prövningen kommer att ske i enlighet med gällande lag -- naturresurslagen och vattenlagen. Regeringen skall fatta det slutgiltiga beslutet efter hörande av en stor mängd olika remissinstanser. Regeringen skall dock göra en i grunden rättslig prövning, inte minst mot bakgrund av de kriterier som regeringen själv har satt upp och som är baserade i riksdagsbeslut när det gäller den avgörande betydelse som vi tillmäter möjligheten att uppnå en s.k. noll-lösning för vattenflödet mellan Kattegatt och Östersjön. Vi menar faktiskt allvar med detta. Vänsterpartiet är emot förbindelsen. Annika Åhnberg tillhörde tidigare Vänsterpartiet, men har nu denna åsikt även utanför partiet. Att Vänsterpartiet intar denna ståndpunkt är ingen nyhet. Vänsterpartiet har alltid varit och kommer sannolikt alltid att vara emot en sådan förbindelse. Men man får också acceptera att riksdagens majoritet fattar ett annat beslut och ingår ett avtal. Vilken regering det än vara månde har att respektera ett sådant avtal mellan två stater. Det finns både i Sveriges riksdag och i Sveriges regering och i Danmarks folketing och i Danmarks regering partier som när beslutet en gång fattades hade en annan mening. Men respekten både gentemot dem och gentemot dem som representerade majoriteten den gången kräver att vi gör denna prövning med all saklighet, all den noggrannhet och allt det omdöme som behövs och utan att återvända till det förgångnas positioner.
Fru talman! Det är inte bara en noll-lösning som har varit på tapeten. Riksdagen har varit med om att fatta en rad beslut som gäller att man skall minska utsläppen av kväveoxid och koldioxid. Hur vi än renar avgaserna i framtiden så kommer vi inte åt problemet med koldioxid. Det är nödvändigt med en kraftig minskning av kväveutsläppen i södra Sverige. Det finns ett helt spektrum av problem, och man har inte kunnat visa hur man skall klara av dem. Carl Bildt nämnde den danska regeringen. I den finns människor som gärna skulle vilja ompröva frågan. Det är nog så att den nu sittande regeringen är mera positiv till en sådan omprövning än den förra danska regeringen var. Det skulle kanske underlätta med ett sådant initiativ.
Fru talman! Statsministern sade att vi som var emot bron innan beslutet fattades förmodligen alltid kommer att ha den uppfattningen. Man kan underförstått ana att de som var för bron också alltid kommer att ha den uppfattningen. Jag tror att den inställningen till ett sådant här beslut är livsfarlig. Vad är det då för mening med att vi t.ex. miljöprövar en fråga om man inte är beredd att ta till sig resultatet av en miljöprövning eftersom man har bestämt sig. Jag tror nog att litet grand av kärnfrågan finns här. Det har gått oerhört mycket prestige i det här beslutet. Det är naturligtvis svårt att ompröva beslutet när så många har lagt ner så mycket av sin själ och när debatten har varit så fylld av motsättningar. Men det politiskt mest hedervärda är faktiskt att man tar till sig den prövning som en instans som har att bedöma miljöfrågorna har gjort. Det blir inte mera behagligt att göra den här omprövningen om vi skjuter den längre fram i tiden. Om man skall leva upp till det man har sagt inför den här diskussionen, måste man ta miljökonsekvensanalysen på allvar. Detta kan inte bara vara en remissinstans bland många andra, utan denna prövning måste väga mycket, mycket tungt.
Fru talman! Statsministern sade att Vänsterpartiet alltid har varit och förmodligen alltid kommer att vara emot bron. Det ligger säkert en del i det. Däremot säger vi inte nej till en fast förbindelse i alla dess former. Vi kan mycket väl tänka oss att man diskuterar andra alternativ. Men det är helt rätt uppfattat att vi är emot en bro, och åtminstone under innevarande mandatperiod är det ingen som helst tvekan om det. Nu gäller det, utifrån sedvanliga styrkepositioner i politiken, att propagera för sina åsikter och att få stöd för sin lösning. Jag vill ansluta mig till vad Bengt Hurtig sade om att man i Danmark ser en rörelse i de här frågorna. Här finns ett läge för båda sidor att rädda delar av det positiva som en fast förbindelse skulle kunna föra med sig samtidigt som man räddar miljöaspekterna och får större delar av befolkningen på båda sidor om sundet med sig på en lösning.
Fru talman! Som statsministern sade fanns det och finns förmodligen också en mycket klar majoritet både i den svenska riksdagen och i det danska folketinget i den här frågan. Det är också så att olika remissinstanser drar åt olika håll. Det gäller inte bara på miljöområdet utan även på alla andra områden. Man måste naturligtvis lyssna på alla. Koncessionsnämnden har kommit till en slutsats, och Naturvårdsverket har i stora delar kommit till en annan slutsats. Naturvårdsverket anser att man kan lämna tillstånd till en förbindelse. Den expertpanel som arbetar med denna fråga har kommit med ett antal utomordentligt konstruktiva förslag i en första delrapport. De talar om att man skall minska den s.k. konstgjorda ön och i stället öka längden på den tunnel som skall förbinda de båda delarna av det här projektet. Det finns all anledning att försöka lyssna på dessa argument och väga in dem för att därigenom komma fram till den konstruktiva lösning som så småningom måste gälla.
Fru talman! Annika Åhnberg säger att det hederliga skulle vara att ändra åsikt på grund av vad Koncessionsnämnden har sagt. Men det vore inte hederligt mot processen, mot de beslut som riksdagen har fattat och mot de avtal som vi har ingått med Danmark. Det vore inte heller hederligt gentemot andra remissinstanser. Vi har tillkallat en internationell expertpanel som arbetar med denna fråga och gör ett mycket seriöst arbete. Panelen kommer med sin rapport i april. Skall vi tala om för dem att vi inte bryr oss om vad de säger? Naturvårdsverket har kommit med sitt yttrande. Skall vi säga att det är av noll och intet värde? Ett hundratal remissinstanser har kommit och kommer fortfarande med inslag och synpunkter. Skall vi säga att vi inte bryr oss om det? Skall vi avbryta prövningen enligt vattenlagen? Självfallet inte! Detta är en allvarlig rättslig prövning och process som inte skall avbrytas bara för att en remissinstans, oavsett vilken och oavsett vilken ståndpunkt den intar, säger någonting. En mycket entusiastisk broförespråkare skulle mycket väl kunna ställa sig upp här med Naturvårdsverkets remissvar och säga att vi skall avbryta processen och bygga bron på en gång. Detta skulle jag avvisa lika bestämt som jag nu avvisar dem som säger att vi skall avbryta processen helt och hållet. Vi skall fullgöra ett rättsligt uppdrag att granska och pröva i samverkan med Danmarks regering. Vi skall inte ledas åt vare sig det ena eller det andra hållet av det förflugnas -- ursäkta, det förflutnas -- politiska locktoner.
Fru talman! Om det är ohederligt att nu fästa stor avsikt vid Koncessionsnämndens yttrande så var det dubbelt ohederligt att före beslutet påstå att man skulle göra det. Jag hoppas att statsministern håller med mig om det och ägnar sig åt en retroaktiv självkritik på den punkten. Debatten här i kammaren och annorstädes i samhället borde inte ha förts på de villkor som den har gjort. Broförespråkarna lät påskina att man skulle fästa mycket stor vikt vid just miljökonsekvensanalysen. Den internationella expertpanelen har fått i uppdrag att undersöka det projekt som finns. Panelen har ändock tagit sig friheten att säga att en borrad järnvägstunnel vore att föredra. Jag tycker att man skall akta sig litet för att använda expertpanelen som något slags skydd för inte nu förbereda även andra alternativ. Processen är i gång, och den måste löpa till slut. Men det finns nu allvarliga tecken som tyder på att vi måste fundera igen. Vi kanske åtminstone borde parallellt återuppta diskussionerna om den borrade tunneln. Vi kanske återigen borde höra med grannarna runt Östersjön om hur de ser på Koncessionsnämndens yttrande. Det vore enligt min mening ett minimum, och det är nödvändigt att göra det nu.
Fru talman! Det står i avtalet att man skall börja att bygga bron i år. Så förfärligt mycket tid att vifta med har vi inte. Konsekvenserna av tunnelalternativet är inte utrett. Man kunde rimligen börja med att åtminstone uppta en förhandling om starttiden och om hur man skall utreda tunnelalternativet parallellt med den nu pågående processen. Det borde gå att uppnå.
Fru talman! Låt mig till Bengt Hurtig säga att regeringen självfallet kommer att ha löpande kontakter med den danska regeringen. Men vi ser nu ingen anledning att uppta några speciella förhandlingar eller samtal. Jag har överenskommit med den danske statsministern att vi skall ha kontakt i sommar när den svenska prövningen har kommit längre och den danska prövningen har närmat sig sin slutstation. Intill dess skall vi ta varje inslag i denna miljöprövning på allvar. Jag har inte alls sagt, Annika Åhnberg, att vi inte skall beakta vad Koncessionsnämnden säger. Vi fäster stor vikt vid de synpunkter som den har. Men det får inte innebära att vi inte fäster någon vikt vid vad andra säger. Varje instans har sin roll i denna process. Att nu med hänvisning till Koncessionsnämnden vilja sopa allting överända, avbryta processen och inte göra någon ytterligare miljöprövning kan inte accepteras av mig eller någon som tar processen på allvar. Då är det politik det handlar om och inte miljöprövning. Låt mig sedan på området sakliga korrigeringar beträffande vad den internationella expertpanelen säger nämna att den förvisso förordar, eller tentativt diskuterar, en borrad tunnel. Det är dock inte fråga om en järnvägstunnel, utan en järnvägsoch vägtunnel. Det gäller inte för hela förbindelsen, utan enbart mellan den konstgjorda ön söder om Saltholm och Amager. Det tillhör självfallet sådant som måste prövas i den fortsatta processen, liksom alla andra synpunkter som kommer in. Att avbryta processen vore politik och inte miljö.

Fru talman! Olle Schmidt har frågat mig om regeringen avser att koppla samman frågan om framtiden för Barsebäcks kärnkraftverk med beslutet om miljöprövningen av Öresundsbron. Frågan föranleds av ett uttalande i dansk TV där jag, som svar på en fråga om det vore lämpligt för Danmark att koppla ihop ett danskt nej till Barsebäcks kärnkraftverk. Jag sade då att jag personligen inte skulle ogilla en sådan koppling. Det framgick tydligt av uttalandet att det var en personlig synpunkt och inte någon uppmaning eller ett uttalande om vad Sverige skall göra. Regeringen har alltså inte behandlat frågan om att koppla samman frågan om framtiden för kärnkraftverket i Jag har i samband med Nordiska rådets möte i Oslo mött den danska inrikesministern och dryftat frågan om Barsebäck. Vi var överens om att Sverige och Danmark borde hålla regelbundna kontakter på politisk nivå i frågan.
Fru talman! Jag ber att få tacka miljöministern för svaret. Även om frågan om Öresundsbron har blivit än mer aktuell i dag än vad den var när jag ställde frågan den 18 februari, är det just min fråga som tar upp kopplingen mellan Öresundsbron och Barsebäcksverket. Den har, såvitt jag har förstått, besvarats av miljöministern ett otal gånger. Jag är nöjd med Olof Johanssons klarläggande här i riksdagen. Jag noterar att uttalandet i dag rubriceras som ett personligt uttalande. Tidigare har jag förstått att miljöministern och även statsministern har betraktat det som ett skämt. Fru talman! Jag är ny i riksdagen, och jag skall självfallet inte undervisa en gammal politisk räv som Olof Johansson om vådan av att skämta i politiken. När jag arbetade på en tidning fick jag lära mig att man aldrig skulle använda ironi eller humor, eftersom det alltid missuppfattas av någon. Min erfarenhet är att det är ungefär likartat i politiken -- tyvärr, skulle man kanske ibland kunna säga. När det gäller sakfrågan undrar jag om miljöministern möjligen har skämtat i samma ärende tidigare. Jag har här vid sidan av mig ett brev från en kollega i folketinget med en artikel från december förra året, där enligt skribenten den svenske miljöministern uppmanar de danska politiska partierna att påverka sina resp. partivänner i Sverige för att stoppa Barsebäck. Är detta uttalande möjligtvis också att rubricera som ett personligt tyckande, uttalande eller kanske ett skämt? Jag vill få detta klarlagt i detta sammanhang. Fru talman! För att inga ytterligare oklarheter skall uppstå vill jag slutligen fråga miljöministern om han stöder regeringsförklaringen angående kärnkraftsavvecklingen och byggandet av Öresundsbron. Delar Olof Johansson den uppfattning som statsministern här alldeles nyligen framförde om byggandet av Öresundsbron? Min personliga uppfattning är självklar. Det är oerhört viktigt att arbetet med de planer som finns för byggandet av Öresundsbron inte stannar upp. Det finns tecken på att det kanske sker just nu.
Fru talman! Olle Schmidt ställer en rad frågor. Jag tar den sista först. Det är mycket enkelt. Ett frågesvar delas, och det har varit föremål för diskussion mellan statsministern och mig. Jag har inte hört hela den tidigare debatten. Men jag har förstått att den blommade ut, vilket också den här kan göra om jag nu tar upp alla de kastade handskarna. Låt mig först konstatera att detta med skämt är besvärligt. Jag håller med om det. Jag har inte begärt att någon annan skall tycka att detta är roligt. För mig är det nämligen blodigt allvar. Jag har inte lämnat mina grundvärderingar vare sig när det gäller Barsebäcksverket eller Öresundsbron. Men jag respekterar självfallet att Barsebäcksverket ligger där det ligger och att vi har en energiöverenskommelse, och den står jag bakom. Det var detta Olle Schmidt frågade om. Jag respekterar också att det finns fattade beslut och folkrättsligt bindande avtal, även om jag inte står bakom dem. Jag respekterar att de finns och att det nu skall göras en miljöprövning. Det har diskuterats i den förra debatten, och det behöver vi inte ägna oss åt nu. Däremot har jag noterat att det på nordisk grund förekommit partipolitiska påtryckningar. Det var detta som jag syftade på i fallet från december. Jag har uttalat mig också om detta i Danmark. Jag noterade vad förre statsministern Ingvar Carlsson ägnade sig åt i förhållande till Svend Auken, som då var socialdemokraternas partiordförande i Danmark, när det gällde Öresundsbron. Jag sade att den modell som etablerats i detta sammanhang är att vi går till närstående partier, utövar påtryckning och får dem att ändra uppfattning. Visst har jag sagt detta. Det var inget skämt, utan det var blodigt allvar. Det säger jag i min egenskap av partiordförande. Jag anser nämligen att det är ett legitimt sätt att umgås i den nordiska politiken. När det sedan gäller frågan om skämt har det jag sagt missförståtts en aning. För mig är detta ett partipolitiskt skämt. När man är politiskt välinformerad vet man att det finns en politisk majoritet för Barsebäcks byggande och för detta folkrättsliga avtal. Det är därför ett skämt att tala om en koppling. Vad andra tycker om detta, och om det är roligt eller inte, har jag inte någon uppfattning om. Det får andra ha.
Fru talman! Min avsikt är inte alls att stå här och kasta handskar, miljöministern. Jag har förstått av retorikprofessorer och andra att skämt och humor i politiken kan göra att folk lyssnar bättre. Men det är inte alls detta det handlar om. Min fråga och den oro som uppstått har sin grund i att miljöministern kanske menar vad han säger. Den politiska majoriteten inom regeringen, som miljöministern i detta fall syftar på, kanske inte är så kristallklar. Min uppfattning både när det gäller Barsebäcksverket och Öresundsbron har jag i många olika sammanhang, också från denna talarstol, redogjort för. När signaler som dessa kommer från regeringen, föranleder det mig att fråga: Har det hänt någonting? Håller regeringen på att ändra uppfattning? En annan intressant fråga är, och nu menar jag inte att vara ohövlig mot statsrådet: Kan en miljöminister och ett statsråd ha en personlig uppfattning i en sådan viktig fråga som han själv är ansvarig för? Det är en konstitutionellt intressant fråga. Anser miljöministern att det är möjligt?
Fru talman! Detta skall bli intressant att diskutera med bl.a. konstitutionsutskottet, där det också finns en anmälan. Det kommer jag att göra med liv och lust. Det kan jag försäkra. Om det skulle vara så att man inte kan ha en partiuppfattning, kan inte partiledare i fortsättningen ingå i svenska regeringar, i varje fall inte i koalitionsregeringar. Det är en omöjlighet. Jag är mycket intresserad av att höra svaret på den frågan. Om jag uttalar mig personligen, säger jag att det är personligen. Jag gör en mycket klar distinktion mellan min roll som miljöminister och talesman för regeringen i miljöfrågor och när jag uttalar mig i andra sammanhang som partiordförande. Fler hattar har jag inte. Jag har utskriften här, och därför vet jag att jag håller mig till formulär 1 A. Jag har inte fått den danska utskriften, men det lär vara ett utklipp ur den. Där markerar jag att jag inte skulle ogilla den kopplingen. I ett annat sammanhang använde jag ordet personligen. Så är det!
Fru talman! Nu skall vi inte göra den här debatten svårare än den är. Jag har fått det svar jag vill ha, nämligen att den här kopplingen inte kommer att äga rum. Däremot är det kanske intressant att debattera detta, att när ett statsråd och en miljöminister uttalar sig och säger ''jag'', uttalar han sig väl både som minister och som person. Det går ju knappast att dela på personer, om Olof Johansson förstår vad jag menar. Olof Johansson har här använt uttrycken personlig uppfattning och partiuppfattning. Det förenklar måhända inte begreppen. Jag är medveten om dessa problem. Jag har full förståelse för dem. Jag har också respekt för att Olof Johansson har drivit en annan uppfattning i den här frågan tidigare. Men det är ju inte bara jag som har missuppfattat det hela. Det har väldigt många gjort. Danskarna har uppenbarligen missuppfattat det helt. Nu har jag fått det svar jag önskar. Jag är glad för det. Det finns uppenbarligen ingen olikartad uppfattning inom regeringen när det gäller miljöprövningen och det fortsatta arbetet för
Fru talman! Det senare kan jag bekräfta, men det innebär inte att jag har ändrat mina grundvärderingar när det gäller det beslut som vi ärvde. Det är mycket viktigt att den distinktionen också är klar. Dessutom är jag ingen anhängare av tystnadens konformism bara för att det bildas regeringar. Det är en känd före detta statsminister som har använt det uttrycket. Jag gräver gärna upp det igen och talar om att partiuppfattningar inte försvinner när man deltar i en regering och respekterar det man kommer fram till gemensamt i denna regering. Det är den linjen jag vill driva.
Fru talman! Då vill jag bara återigen ställa två enkla frågor. Det är väl så ett miljöministern delar uppfattningen i regeringsförklaringen vad gäller Öresundsbron och kärnkraftsavvecklingen i vårt land? Det är ju de två viktiga frågor vi nu diskuterar och debatterar. Det är egentligen bara det jag vill ha svar på. Jag vill veta vad miljöministern tycker i den här frågan.

Fru talman! Johan Lönnroth har frågat finansministern hur regeringen kommer att finansiera förlusterna som uppstår om en Öresundsbro byggs. Arbetet inom regeringen är så fördelat att det är jag som skall svara på frågan. År 1991 träffade de svenska och danska regeringarna ett avtal om en fast förbindelse över Öresund. Samma år beslutade den svenska riksdagen och det danska folketinget att godkänna avtalet, varefter det ratificerades av de båda regeringarna. Enligt avtalet skall Öresundsförbindelsen i sin helhet finansieras av ett svensk-danskt konsortium med trafikantavgifter. Inga statliga anslag skall anslås för förbindelsen. Under byggnadsfasen kommer konsortiets verksamhet att täckas av lån som tas upp på den öppna marknaden, vilka garanteras solidariskt av den svenska och danska staten. SVEDAB:s uppgift är att vara svenskt ägarbolag i konsortiet samt att svara för all verksamhet beträffande de svenska anslutningarna. Under de inledande åren i driftsfasen kommer konsortiet att få ett negativt rörelseresultat, eftersom en stor del av kostnaderna utfaller under denna period och trafikantavgifterna därför inte helt kan täcka konsortiets kostnader. Eftersom SVEDAB är ägarbolag i konsortiet, kommer då bolagets egna kapital att snabbt minska, och bolaget kan komma att utsättas för tvångslikvidation enligt svensk bolagslagstiftning. För att undvika detta bör konsortiet låna upp medel för att täcka förlusten med en solidarisk garanti från den svenska och danska staten vilken från svensk sida utfärdas genom SVEDAB:s ägare, Vägverket och Banverket, efter riksdagens och regeringens bemyndigande. Denna garanti för SVEDAB:s kapital innebär inga ytterligare garantiåtaganden utöver vad som angivits i riksdagsbeslutet om förbindelsen eftersom den inledande perioden med ett negativt rörelseresultat förväntas följas av rörelseöverskott. Garantin skall närmast ses som en teknikalitet. Nilson i stället fick deltaga i överläggningen.
Fru talman! Jag får delvis gå över ån eller över sundet efter vatten eller efter argument i den här frågan. Finansieringsfrågan har ju kommit upp som ett ytterligare problem när det gäller broförbindelsen över Öresund. Projektet har ju presenterats som ett lönsamt projekt och som en lönsam investering som skulle kunna klara sig på marknadens villkor. Ett rimligt bevis på tilltro till ett sådant argument vore ju att privatisera brobolaget och låta det utsättas för marknadens krafter och se om det tål en marknadstestning. Det verkar som om beräkningarna av kostnaderna har gått fel i flera steg. Det som ursprungligen beskrevs som en lönsam affär beskrivs nu som en jättelik förlustaffär. I dansk press, där man inte är så hövlig som här, säger man att de danska ministrarna fifflar med siffrorna. De ändrade kalkylräntor och trafikströmmar för att få det hela att gå ihop. Vad jag förstår har den svenska regeringen och riksdagen, när riksdagen fattade beslut, haft samma siffror som danskarna. Sedan har det tillkommit kostnader som har med vattengenomströmningen att göra i första hand. Det kommer till ytterligare kostnader som måste räknas in. De har att göra med de luftburna föroreningar som är förknippade med den här förbindelsen. Eftersom den danska finansministern har gått ut och sagt i pressen att det för hans del är rimligt att skjuta till statliga pengar, borde det vara argument nog för att ta upp omförhandlingar om avtalet. Kommer regeringen att göra det mot den bakgrunden?
Fru talman! Vi vet ju alla att Rolf L Nilsons parti har tagit bort det kommunistiska prefixet och kallar sig numera Vänsterpartiet. Här går det undan i svängarna. Nu föreslår de en privatisering av brokonsortiet. Jag har ingenting emot den tanken. Det är intressant att notera i sammanhanget att den dåvarande svenska socialdemokratiska regeringen förordade att det skulle vara just ett privat konsortium, medan den dåvarande danska konservativa regeringen förordade att det skulle vara ett statligt konsortium. Slutresultatet av detta blev en statlig konstruktion av den art som finns i avtalet. Fru talman! Låt mig också konstatera att Rolf L Nilson säger att det som förut beskrevs som en lönsam affär nu beskrivs som en förlustaffär. Jag vill då hänvisa till avtalet. Jag vill hänvisa till den budgetproposition som regeringen lade fram på kammarens bord den 11 januari. Där står exakt samma sak som jag redovisar i mitt svar, nämligen att projektet inledningsvis kommer att ha en första olönsam driftsfas som senare kommer att övergå i ett överskott. Bakgrunden till de här beräkningarna, som har legat till grund för avtalet, är öppna siffror, som Rolf L Nilson kan kontrollera när han vill. Det finns en uppgift om att man räknar med mellan 8 000 och 10 000 fordon per dygn under de inledande åren. Naturvårdsverket skriver i sitt remissvar om miljöprövningen att man anser att ett tillstånd enligt naturresurslagen bör förknippas med ett särskilt villkor. Bl.a. bör avgiftspolitiken utformas så, att vägtrafiken begränsas till högst 10 000 fordon per årsmedeldygn under öppningsåren, och den årliga ökningen av vägtrafiken på bron bör sedan inte överskrida den genomsnittliga ökningen i regionen.
Fru talman! Om Mats Odell och jag är överens om en privatisering av bolaget kan vi väl försöka få majoritet för det förslaget, men jag tror att det förutsätter att avtalet omförhandlas, och då är det många saker som bör tas upp. Jag tror att det är omöjligt att säga var kostnaderna för ett brobygge anpassat efter miljökrav hamnar. Det är möjligt att man kan hävda att ett sådant bygge någon gång i framtiden kommer att bli lönsamt. De kostnader man rimligtvis måste lägga till gör att det alternativ som Vänsterpartiet har förespråkat, nämligen en borrad järnvägstunnel, som inte har negativa utan tvärtom positiva miljöeffekter, blir intressant och bör föras in i diskussionen.

Fru talman! Statsministern har redan svarat på den här typen av principiella frågor. Regeringens uppfattning är att den här miljöprövningen nu skall göras. Vi avvaktar Vattendomstolens remissvar liksom den internationella expertpanelens synpunkter. Därefter får regeringen samla sig till ett beslut enligt naturresurslagen. Vad det kan innebära i fråga om olika internationella kontakter är det i dagsläget för tidigt att uttala sig om. Låt oss konstatera något som jag tycker har kommit bort i debatten, nämligen att det här handlar om en dubbelspårig järnvägsförbindelse. Regeringen lade i går fram en proposition med den största järnvägssatsningen i vårt land under 1900-talet. Vårt förslag bygger på att vi skall kunna attrahera godstransporter från väg över till järnväg. Själva grundbulten skall vara att vi också kan få exportindustrins intresse, och en förutsättning för det är att vi får till stånd en fast förbindelse ner till det europeiska fastlandet. Man räknar nämligen med att ca 10 miljoner ton gods per år kommer att passera över bron, varav ungefär hälften på järnväg.
Fru talman! Jag är en varm anhängare av en snabb och effektiv järnvägsförbindelse mellan Sverige och kontinenten. Det går att uppnå en sådan lösning genom ett tunnelalternativ, och man slipper då de negativa miljökonsekvenser som man får med broalternativet. Visst är bron en järnvägsförbindelse, men det är också en bilförbindelse, som i stor utsträckning kommer att användas för lokal och regional trafik och som i och med det kommer att öka miljöbelastningen på en del av Sverige som är oerhört sårbar, som nu befinner sig på gränsen för vad den tål. Jag menar att det är självklart att det måste bli fråga om överläggningar med danskarna, framför allt med tanke på det uttalande som Mogens Lykketoft, den danske finansministern, har gjort om möjligheterna till danskt statligt stöd till bron. Har Mats Odell principiellt något emot att föra in tunnelförslaget i de diskussionerna?
Fru talman! I samband med Nordiska rådets session i Oslo hade jag tillfälle att diskutera dessa frågor såväl med den danske statsministern som med trafikministern och Östersjöministern. Vi är helt eniga om det som statsministern sade, nämligen att det när miljöprövningen är klar kommer att tas kontakter, såväl på statsministernivå som mellan fackministrarna. Då skall vi diskutera utfallet av miljöprövningen.

Fru talman! Ulrica Messing har frågat mig om Interrailkortet för ungdomar kommer att finnas kvar och vad jag gör för att påverka arbetet. Interrailsamarbetet i Europa avgörs närmast inom UIC, som är en samarbetsorganisation för de europeiska järnvägsförvaltningarna. Trots att ett antal länder ifrågasätter Interrailkortets framtid beslöts vid ett UIC-möte under förra hösten att Under 1993 kommer järnvägsförvaltningarna att diskutera kortets framtid.
Fru talman! Jag vill tacka kommunikationsministern för svaret. Jag är mycket glad över att kortet kommer att finnas kvar under det här året. Jag tror att många ungdomar -- det är ju framför allt ungdomar som använder Interrailkortet -- upplever frågetecknet kring kortets vara eller inte vara som litet ironiskt. Samtidigt som vi som politiska företrädare gärna talar om den stora betydelsen av internationellt samarbete, kontakt över gränser och utbyte mellan länder, känner vi av att Interrailkortet i framtiden är hotat. Jag tycker i och för sig att det är synd, men det är bra att kortet i alla fall kommer att finnas kvar under 1993. Även om det inte är kommunikationsministerns uppgift att sia om framtiden, vill jag fråga om kommunikationsministern ändå har några aningar om vilka diskussioner och tankar som förekommer i den internationella kommittén vad gäller vad som kommer att hända med Interrailkortet under resten av 90-talet.
Fru talman! Det är, som Ulrica Messing säger, alldeles riktigt att det här är en fråga som det åvilar järnvägsförvaltningarna att fatta beslut om. Ungdomar från de skandinaviska länderna och norra Europa har en väldig förkärlek för att dra sig söderut, ner till Medelhavsländerna. De betalar då den avgift som nu är uppe i 2 590 kr -- den har ökat ganska kraftigt. I de sydeuropeiska länderna anser man helt enkelt att man inte får kostnadstäckning genom den här avgiften. Ungdomar som reser med Interrailkort upptar plats för människor som är beredda att betala full biljettkostnad. Detta är alltså bakgrunden till problemen. Det pågår nu ett mycket kraftfullt arbete på olika nivåer för att rädda Interrailkortet. Jag vill gärna nämna att även min kollega ungdomsminister Inger Davidson i olika sammanhang har arbetat för att för överläggningar om vad som kan göras för att rädda kortet. Jag har fått reda på att generalsekreteraren då lanserade en idé om att sammankalla en konferens med alla berörda regeringar och järnvägsbolag. Detta var ett upplägg som också stöddes av statsrådet Davidson. Nu i april samlas därför de europeiska ungdomsministrarna till en konferens i Wien, och Interrailkortet kommer då särskilt att tas upp i slutdokumentet, med en försäkran om att ungdomsministrarna kommer att verka för att kortet behålls och utvidgas. Inte minst i det nya Europa är det viktigt att Interrailkortet får vara kvar och underlätta för ungdomar att träffas över gränserna. Kortet är helt enkelt ett instrument för att underlätta förståelsen mellan ungdomar i Europa. Det bör vi slå vakt om.
Fru talman! Jag vill tacka kommunikationsministern för svaret. Jag får väl återkomma efter mötet i april för att höra efter hur det kommer att bli i framtiden. Jag uppskattar mycket att vi har samma syn på vikten av att

Fru talman! Eva Zetterberg har frågat mig om den nya hyreslagen kommer att innebära att vägran att betala avgift för kabel-TV inte skall leda till hot om vräkning. Det har förekommit fall där en hyresgäst blivit vräkt därför att hyresgästen inte betalat den del av hyran som motsvarar kostnaden för kabel-TV. Ett sådant fall avgjordes av Högsta domstolen år 1989. Hyreshöjningen var på 30 kr per månad och hyresgästen hade under tio månader underlåtit att erlägga detta belopp. Domstolen ansåg att dröjsmålet med betalningen inte var av ringa betydelse och att hyresrätten därför var förverkad.

förverkandefristen förlängs från två vardagar till en vecka och att det skall bli möjligt för Socialnämnden att ta på sig betalningsansvaret för hyran med verkan att hyresgästen inte förlorar sin bostad. Förslaget omfattar inte något som bör föranleda en ändrad bedömning av ett fall där hyresgästen inte vill betala en del av hyran därför att han eller hon inte önskar kabel-TV.
Fru talman! Tack för statsrådets svar på min fråga! Bakgrunden till mitt intresse är inte historisk. Mitt intresse beror på att frågan i högsta grad är aktuell, eftersom en 85-årig dam i dag hotas av vräkning därför att hon inte accepterar att betala för kabel TV, som hon inte vill ha i sitt hem. Det fall från 1989 som statsrådet hänvisar till i svaret, rör sig inte om ett enstaka misstag. Frågan är i högsta grad aktuell även i dag. Naturligtvis kan man undra om personer i hyresbolag eller i domstolar inte använder sitt sunda förnuft och omdöme när de på grund av sådana här skäl fäller domar och tar upp hot om vräkning. Det har alltså förekommit. Jag tycker naturligtvis att det är fel och att det visar på dåligt omdöme. Grunden till detta är fel i hyreslagen, eftersom avgift till kabel-TV anses ingå i hyran. Vi i Vänsterpartiet tycker att det är fel. Vi har tidigare föreslagit förändring på den punkten. Det är därför bra att statsrådet tar upp aspekterna när det gäller den nya hyreslagen. Jag delar helt den uppfattningen att den nya hyreslagens föreslagna förändringar är positiva. Men varför betraktar man inte även den här frågan som väsentlig vid förslag om ny hyreslag? Avgiften för kabel-TV skall inte ses som en del av hyran, utan som en frivillig del som man kan välja på samma sätt som man väljer att ha telefon eller TV. Inget hyresbolag bestämmer ju det -- tack och lov. Det får var och en själv avgöra. Varför vill regeringen inte betrakta rätten att avstå från kabel-TV på samma sätt som rätten att avstå från andra delar i sin lägenhet?
Fru talman! Jag tycker att Högsta domstolens avgörande i det här fallet är riktigt. Beloppet 30 kr kan förefalla litet, men man måste se det hela i sitt sammanhang. Ena parten i ett hyresförhållande skall inte ensidigt kunna ändra på ett hyresavtal. Ett hyresavtal innebär att hyresvärden å ena sidan förbinder sig att tillhandahålla en viss lägenhet och att hyresgästen å andra sida förbinder sig att betala ett bestämt belopp i hyra. Hyresbeloppet är den viktigaste ingrediensen i avtalet, och den är den viktigaste förpliktelsen som hyresgästen har enligt avtalet. Det är en sak om man någon gång på grund av glömska eller försummelse inte betalar en mindre del av ett hyresbelopp, en helt annan om man sätter tillvägagångssättet i system, dvs. av ren obstruktion vägrar att betala en del av hyresbeloppet. Ett sådant förfaringssätt kan naturligtvis inte i längden tolereras, vilket Högsta domstolens dom innebär. Enligt hyreslagen är hyresrätten inte förverkad om det som ligger hyresgästen till last är av ringa betydelse. En enstaka försummelse kan anses som ringa. Att kabelavgiften skall ingå i hyran träffar man överenskommelse om när hyresavtal skrivs. Överenskommelsen är alltså frivillig och skall följaktligen följas.
Fru talman! Det verkar som om statsrådet inte uppfattat min fråga riktigt. Naturligtvis skall hyran, och den mindre summa som hyran stigit med, erläggas -- summan stiger ju i takt med den tid under vilken man inte betalar. Men det handlar om grundfrågan, nämligen huruvida kabel-TV skall anses ingå i hyran. Jag har viss förståelse för problemet om man som ny hyresgäst flyttar till ett hus där kabel-TV-avgiften redan ingår. Men jag tänker på fall där det inte är så. I det här fallet gäller det en gammal människa som tvingas flytta från sin bostad därför att hon inte accepterar denna del av hyresavtalet. Sådana fall kan ju uppstå igen, om man inte ändrar lagen. Jag anser att den människans valfrihet när det gäller hur man vill ha det i sitt hem i allra högsta grad grovt åsidosatts.
Fru talman! Överenskommelsen är ju träffad, då är hyresgästen bunden av den. Jag utgår från att överenskommelsen är träffad enligt förhandlingsordningen för ifrågavarande hus. Mycket snart kommer det emellertid en departementspromemoria från Justitiedepartementet med förslag om ändringar i hyresförhandlingslagen. Ändringarna kommer i korthet i princip att innebära att varje hyresgäst själv skall få rätt att förhandla om sin hyra, om så önskas. Det innebär att hyresgästen kommer att ha betydligt mer insyn och större kontroll över sitt hyresavtal än i dag, med den nuvarande ordningen enligt hyresförhandlingslagen. Problemet med kabel-TV-avgift klaras möjligen med dessa förändringar.
Fru talman! Naturligtvis kan det vara bra om varje hyresgäst själv får förhandla. Det kan vara till stor fördel för många människor. Men hjälper det 85 åriga damer, som har svårt att själva sköta dessa förhandlingar? Vi är då tillbaka vid grundfrågan. Jag vill inte föra debatten vidare utan bara beklaga att regeringen uppenbarligen inte är intresserad av att i det konkreta arbetet med ny hyreslagstiftning värna om hyresgästers valfrihet. Regeringen föredrar i stället -- som i det här fallet -- att den här typen av domar får förekomma, vilka grovt åsidosätter valfriheten för människor som inte vill ha kabel-TV.
Fru talman! Det är inte alls fråga om att åsidosätta någon valfrihet. Den överenskommelse som Eva Zetterberg talar om är frivillig och har ingåtts. Hyresgästen är alltså bunden av denna överenskommelse. Man kan inte lagstiftningsvägen ta bort detta förhållande.

Fru talman! Kurt Ove Johansson har frågat näringsministern om han är beredd att medverka till att de 77 miljoner kronor som skall återbetalas av Saab Automobile AB skall användas till att skapa nya arbetstillfällen i Malmöregionen. Frågorna har överlämnats till mig och jag besvarar dem i ett sammanhang. Alla regionalpolitiska medel, som riksdagen ställer till regeringens förfogande utan detaljerade anvisningar, fördelar regeringen över landet med hänsyn främst till de långsiktiga problemens svårighetsgrad. Detta gäller även de medel som av olika anledningar återbetalas till staten. Samtliga länsstyrelser tilldelas medel för regionala utvecklingsinsatser. Dessa kan användas till företagsstöd i stödområdena, till glesbygdsstöd i områden som länsstyrelserna utpekar samt till projektverksamhet i samtliga län. Härutöver disponerar NUTEK och regeringen medel för främst företagsstöd i stödområdena. Malmöhus län är enligt min bedömning en region som är mycket livskraftig på lång sikt. Gentemot den nuvarande höga arbetslösheten i hela landet har regeringen vidtagit arbetsmarknadspolitiska åtgärder i stor utsträckning. Arbetsmarknadsstyrelsen fördelar på regeringens uppdrag medel till länsarbetsnämnderna efter de arbetsmarknadspolitiska problemens svårighetsgrad. På grund av den höga arbetslösheten har sålunda länsarbetsnämnden i Malmöhus län erhållit närmare 3 miljarder kronor under innevarande budgetår. Det innebär att Malmöhus län tillsammans med Stockholms län erhållit mest i landet. Fru talman! Regeringens främsta uppgift i detta sammanhang är dock att skapa goda allmänna förutsättningar för näringslivet. En mångfald åtgärder har därför vidtagits med denna avsikt. Det är mitt och regeringens mål att alla regioner i vårt land så snart som möjligt härigenom skall återkomma till en arbetsmarknad med god sysselsättning och tillväxt.
Fru talman! Jag tackar arbetsmarknadsministern för svaret på den fråga som jag har ställt. Jag hoppas att jag inte gör honom alltför besviken om jag säger att jag inte är nöjd med svaret. Tyvärr blev den satsning som gjordes från Saab:s sida på en bilproduktion på Kockums industriområde i Malmö mycket kortlivad. Efter ett års verksamhet stängdes fabriksdörrarna. Av det som skulle bli 2 700 jobb bidde inte en tumme. Samhället satsade många miljoner i Saabprojektet, och företaget lovade många nya jobb i Malmö. När företaget inte levde upp till sina löften, är det naturligtvis inte mer än rätt att Saab återbetalar vad man har fått av samhället. Regeringens ställningstagande att Saab skall betala tillbaka är ett bra beslut. Man kan naturligtvis alltid diskutera beloppets storlek. Med 77 miljoner att återbetala senast i december 1995 kommer Saab enligt min mening lindrigt undan. Saab kan naturligtvis inte springa ifrån sitt ansvar för att man inte levde upp till löftena om varaktiga jobb i Men, och det är viktigt att slå fast, inte heller regeringen, Börje Hörnlund, får smita från sitt ansvar mot Malmö som staten tog på sig i samband med nedläggningen av den civila fartygsproduktionen vid Kockums Warf. De 77 miljoner som regeringen nu kräver att Saab skall återbetala ingår, som jag ser det, i det paket som riksdagen fattat beslut om skall gå till varaktiga arbetstillfällen i Malmöregionen och ersätta de som gick förlorade vid Kockums Warf när fartygsproduktionen lades ned. Från Malmöregionen är vårt krav att de pengar som återbetalas från Saab skall återföras till Malmöregionen för att skapa nya och varaktiga jobb.

Fru talman! Saabsatsningen i Malmö är tyvärr kanske den allra största felsatsningen någonsin för staten och också för Saab. Det blev tyvärr inte många månader av arbete för mycket mycket stora pengar. Som jag tolkar Kurt Ove Johansson så är ju de 77 miljonerna de små pengarna i det här sammanhanget, men det är ju de enda pengar som är återkrävningsbara. Att man sålde förluster för skatteavdrag, att man fick loss de stora investeringsfonderna i förtid, osv. innebar ju de stora pengarna. Dessa 77 miljoner kommer att betalas tillbaka först om ett antal år. Vid den tidpunkten skall väl konjunkturerna förhoppningsvis ha vänt på ett sådant sätt att Malmöregionen återigen mår bra. Jag vill också peka på vad som har gjorts med arbetsmarknadspolitiska medel. Det är mycket stora resurser som har satsats i detta sammanhang i förhållande till den relativt lilla summan 77 miljoner. Men alla pengar är viktiga i ett sammanhang när man vill göra saker och ting.
Fru talman! Det är naturligtvis mycket lätt att nu, när man har facit i hand, säga att den satsning som gjordes i Malmö var en felsatsning. Det är klart att om en produktion inte varar mer än ett år så är det en felsatsning. Men såväl regering som riksdag trodde på denna produktion när vi fattade beslut om den. Det är naturligtvis riktigt, som arbetsmarknadsministern säger, att dessa pengar kommer att återbetalas först om ett antal år. Men enligt länsarbetsnämndens prognoser som gäller utvecklingen för Malmöhus län, kommer bortemot 20 % att vara arbetslösa inom loppet av tio månader. Om man ser det från denna utgångspunkt kommer varenda satsning som görs att vara av stor betydelse. Jag tycker alltså att arbetsmarknadsministern ändå skall lägga på minnet att när detta program för Malmö antogs, som en ersättning för nedläggningen av den civila fartygsproduktionen vid Kockums, var det meningen att detta skulle skapa varaktiga jobb. När staten nu kräver tillbaka 77 miljoner kronor, vore det väl inte mer än rimligt att dessa pengar satsades på insatser just för att skapa de varaktiga jobb som både regering och riksdag lovade vid tidpunkten för beslutet om Saab. Om dessa pengar inte återbetalas, bryter regeringen egentligen mot riksdagens fattade beslut.

Fru talman! Kristina Svensson har frågat mig om jag kommer att stödja det krav på ekonomiska sanktioner mot Burma som ett antal nobelpristagare har ställt om inte oppositionsledaren och fredspristagaren Aung San Jag vill redan inledningsvis erinra om vad jag tidigare på fråga av Kristina Svensson har haft anledning att framföra i denna kammare, nämligen att Sverige under de senaste åren varit mycket aktivt då det gäller att protestera mot mänskliga rättighetsöverträdelser i Burma. Vi har också starkt kritiserat den burmesiska militärregimen som bl.a. alltjämt håller Nobels fredspristagare Aung San Suu Kyi i husarrest. Vidare har Sverige nu två år i rad varit huvudförslagsställare till en resolution om Burma i FN:s generalförsamling. Vid fjolårets generalförsamling förhandlade Sverige fram en skarpt formulerad resolution som antogs utan omröstning. I denna krävdes bl.a. att Aung San Suu Likaså har vi nyligen inför det pågående mötet med FN:s kommission för de mänskliga rättigheterna kraftigt kritiserat de fortgående kränkningarna av de mänskliga rättigheterna. Vi är också medförslagsställare till den resolution som vi räknar med skall antas i dagarna av FN:s kommission för de mänskliga rättigheterna. I denna resolution kan man notera att den internationella tonen ytterligare skärps mot militärregimen. Såsom Kristina Svensson nämner inbjöd jag Aung San Suu Kyi till den internationella konferens om mänskliga rättigheter som nyligen hölls i Stockholm. Dess värre frisläpps hon inte från den husarrest som hon befinner sig i sedan mer än tre år med mindre än att hon lämnar Burma för gott. Detta vägrar hon naturligtvis att gå med på. Vårt agerande i FN:s generalförsamling i Burmafrågan har rönt stor uppskattning i många länder. Detta beror till stor del på att vi har lyckats uppnå enighet kring fördömandena av regimen i Burma, vilket är av avgörande betydelse för att åstadkomma ett effektivt tryck. När det gäller förslaget om ekonomiska sanktioner mot Burma bör det ses mot denna bakgrund. För att ekonomiska sanktioner skall vara meningsfulla krävs internationell enighet och inte minst ett samlat stöd från länderna i regionen. Att uppnå enighet om detta i denna fråga torde vara mycket svårt. Det kan också i sammanhanget konstateras att det ekonomiskt oberoende Burma redan har uthärdat 30 år av relativ isolering. Även om landets ekonomi är mycket bräcklig kan regimen kompensera sig genom intäkter för oljekoncessioner från ett antal utländska företag. Burma ligger som bekant i den s.k. gyllene triangeln, ökänd för sin narkotikaproduktion. Det kan inte uteslutas att den parallellekonomi som detta ger upphov till ger intäkter till landet. Mot denna bakgrund tror jag att den mest verkningsfulla vägen att åstadkomma förbättringar för befolkningen i Burma är att vi -- tillsammans med andra länder -- fortsätter att sätta press på regimen i Rangoon i mänskliga rättighetshänseenden och på bästa möjliga sätt ger stöd åt den fängslade fredspristagaren och de i demokratisk ordning valda politiker som förhindras verka fritt i sitt land. Jag hade själv helt nyligen ett möte i Stockholm med premiärministern i den burmesiska parallellregeringen, Dr Sin Wein, som för övrigt är kusin till Aung San Suu Kyi. Slutligen vill jag säga att jag efter ett samtal med Aung San Suu Kyis brittiske make i början av december förra året gjorde ett uttalande i vilket det bl.a. underströks att världssamfundet nu måste ta sitt ansvar för utvecklingen avseende mänskliga rättigheter i Burma och att militärregimen måste inleda en konstruktiv dialog med oppositionsgrupperna som kämpar för mänskliga rättigheter och demokrati.
Fru talman! Jag tackar biståndsministern för svaret på den här frågan. Jag ställer den och jag har, precis som vi hörde, ställt den tidigare för att jag vet att det enbart är det internationella trycket som är något av ett hopp för att situationen skall förbättras i Burma. Det som vi samtalar om här kommer på olika vägar fram till människor som det här är viktig information för. Jag tror att den aktion som nobelpristagarna -- flera mycket namnkunniga fredspristagare -- genomförde nyligen när de blev hindrade från att komma in i Burma och i stället skrev ett öppet brev till juntan, där de krävde ett omedelbart frigivande och att demokratin återinförs, är en av de aktioner som är viktiga för att vi skall nå en förändring. Några av de här pristagarna, Desmond Tutu, Dalai Lama och Oscar Arias, framförde kravet på embargo. Det är inte första gången det har framförts. Willy Brandt gjorde det också på sin tid. Det är bra att vi från svensk sida har tagit initiativ; resolutionerna i FN. Men jag tycker att vi måste höja ribban i den här frågan. Det var också bra att Men jag vill veta hur Sverige kommer att agera fortsättningsvis, just för att vi skall kunna agera mer kraftfullt än vi har gjort tidigare.
Fru talman! Jag kan känna full respekt för önskemålen att Sverige skall agera mer kraftfullt. Likväl är det, tycker jag, rim och reson att få säga att Sverige agerar och har agerat kraftfullt. Sveriges företrädare i de internationella fora som har att hantera den här typen av frågor har, som jag sade i mitt svar, lyckats uppnå enighet för att få till stånd fördömanden visavi regimen i Burma. Det kan vara mycket mödosamt och mycket svårt, men det är en förutsättning för att man skall komma någon vart. Det sämsta som kunde hända tror jag -- och det är säkert ingen unik ståndpunkt -- är att man uppnår en splittring som den burmesiska regeringen kan flagga med och opinionsmässigt dra nytta av. Jag vill gärna ha sagt, fru talman, att jag är helt överens med Kristina Svensson om att det krävs internationellt tryck. Det arbetar vi för och det kommer vi fortsättningsvis att arbeta för. Jag tycker att nobelpristagaraktionen i allra högsta grad var lovvärd. Men det finns anledning att säga ännu en gång att den svenska regeringen verkligen inte har suttit passiv.
Fru talman! Det är vi överens om. Det råder inget tvivel om att Sverige har varit initiativtagare till resolutionerna i FN. Det är alldeles utmärkt, liksom inbjudan hit till MR-konferensen. Men vad är nästa steg? Det är det som intresserar mig. Jag träffade också dr Sin Wein, premiärministern i parallellregeringen, när han var här i Stockholm. Han vädjar t.ex. om bistånd till exilgrupperna. Norge är ett föredöme i de här frågorna. Vad gör vi? Det finns flera rapporter som har kommit det senaste året. En australisk senator, Schacht, som har skrivit en intressant rapport, framför kravet på ekonomiska sanktioner. Europaparlamentet har antagit en resolution där man fördömer kvinnornas situation. Kvinnor kidnappas och hamnar i prostitution i Thailand. Jag tycker att det är alldeles utmärkt att vi har drivit den här frågan. Men jag vill veta vad som är nästa steg.